Herr talman! Jag delar i högsta grad den övertygelse som underströks av riksdagen vid genomförandet av hemspråksreformen, nämligen att den är mycket angelägen. Jag delar också de mera konkreta understrykningar av denna övertygelse som Lennart Andersson gjorde i sitt anförande. Även jag tror att det är viktigt att fortlöpande följa genomförandet av reformen. Arbetet med att förbättra undervisningen för invandrareleverna kan givetvis inte avstanna i och med att hemspråksreformen är genomförd. Vi är bägge medvetna om, liksom alla berörda myndigheter och andra parter, att detta är en reform som man inte kan genomföra hur snabbt som helst. Det finns stora svårigheter, inte minst möjligheten att få lärare i alla de olika språk det gäller. Jag kan påpeka att t.ex. Stockholm, som liksom Göteborg och Malmö inte har ansökt om någon befrielse i detta sammanhang, har att meddela undervisning på 52 språk. Det är trots allt för vårt land, vilket vi är medvetna om, en ny situation som vi först så småningom kan komma till rätta med. Vårt mål är naturligtvis att så långt det över huvud taget är möjligt försöka uppnå tvåspråkighet hos eleverna. Vi måste ständigt följa i vad mån vi med de hittills vidtagna åtgärderna verkligen har nått detta mål eller närmar oss det. Jag fick en rad kommentarer till det svar jag gav. I och för sig kan jag dela Lennart Anderssons tvekan inför sifferuppgiften om sex kommuner. Man har här räknat den formella ansökan om befrielse eftersom den kompletteras av den siffra jag också gav på hur pass många elever man inte har kunnat bereda önskad stödundervisning. Men samtidigt måste jag åter en gång understryka de svårigheter som här finns på grund av att språkbilden är så spridd och att kommunerna som bär ansvaret för genomförande av reformen också är spridda. Jag är medveten om att det fortfarande finns brister när det gäller informationssidan och en hel rad andra brister, som Lennart Andersson påtalade. Jag är för dagen inte beredd att gå djupare in på vilka brister jag avser att försöka konkret avhjälpa, eller åtminstone bidra till att avhjälpa, genom de förslag som kommer i budgetpropositionen. Det skulle vara intressant att vid det laget få återkomma i någon form till den här diskussionen. Jag vill också återigen peka på det program som skolöverstyrelsen håller på att utarbeta. Jag har i min hand en preliminär version av programmet. I dag inkommer till skolöverstyrelsen synpunkter från en rad myndigheter och organ som har fått tillfälle att ta del av den preliminära versionen. På grundval av dessa kommer det definitiva programmet att utarbetas. Jag vill gärna säga Nr 44 detta, eftersom det visar hur pass långt man kommit med arbetet och att vi således ganska snart kan förvänta oss en plan som — och i det avseendet delar jag Lennart Anderssons uppfattning — bör kunna bli ett mycket viktigt underlag för kommunernas planering både för gymnasieskolan och för grundskolan. Detta är naturligtvis inte minst betydelsefullt, eftersom lyckligtvis proportionen elever med invandrarbakgrund som går vidare till gymnasieskolan kraftigt ökar f.n. Vi har dessutom stora kvantitativa och kvalitativa problem att vänta, eftersom hela 16-årsgruppen kommer att öka kraftigt under de närmaste åren. Jag kommer givetvis att följa det fortsatta planeringsarbetet så nära som det över huvud taget är möjligt. Så snart det planeringsunderlag och det program vi här har talat om är färdigt är jag också angelägen att få återkomma till denna fråga. För dagen är jag emellertid inte beredd att gå närmare in i den här diskussionen. Låt mig bara, herr talman, till sist tillägga att handlingsprogrammet också är inriktat på att få fram linjer som kan stärka samarbetet mellan förskola och skola, vilket är utomordentligt angeläget i det här sammanhanget.
Herr talman! Jag konstaterar att skolministern och jag i allt väsentligt har samma grundsyn när det gäller den här frågan. Naturligtvis är jag medveten om att det tar tid att förverkliga reformen över landet i dess helhet, men jag har i dag inte kunnat få några besked om ytterligare konkreta åtgärder, utan skolministern hänvisar på nytt till budgetpropositionen i januari månad. Jag får då nöja mig med det beskedet för dagen, men eftersom skolministern i dag har åberopat budgetpropositionen två gånger utgår jag från att den verkligen skall innehålla en del förslag som är aktuella i det här sammanhanget. Vi får då diskutera denna fråga på nytt. Det ser jag fram emot med tillförsikt och med stort intresse.

74, och anförde: Herr talman! Leif Zetterberg har i sin interpellation ställt vissa frågor till mig om föreningsledares medverkan i skolarbetet. Han har till att börja med frågat mig när riksdagen får ta ställning till ett förslag om rätt för föreningsledare till ledighet från ordinarie arbete för medverkan i skolarbetet. Med anledning av riksdagens beslut om skolans inre arbete m.m. utarbetades inom utbildningsdepartementet promemorian Föreningsmedverkan i skolan. Promemorian innehåller lagförslag som ger 47 föreningsmedlem rätt att vara ledig från sin anställning upp till åtta timmar i månaden för att på uppdrag av föreningen medverka under skoldagen i grundskolan eller inom anslutande fritidsverksamhet. Promemorian har remissbehandlats. De sista remissyttrandena kom in i slutet av september detta år. Flertalet remissinstanser har ställt sig positiva eller lämnat utan erinran att lagstadgad rätt till ledighet för föreningsmedverkan införs. Det har emellertid framförts olika uppfattningar om rättens omfattning och andra delfrågor. Ytterligare beredning krävs därför inom regeringskansliet. Det är dock min förhoppning att en proposition skall kunna framläggas våren 1979. Leif Zetterberg har vidare pekat på att statens ungdomsråd för den allmänna fritidsverksamheten har utarbetat ett förslag till planeringsmodell när det gäller samråd mellan kommunala organ och föreningslivet. Han har frågat mig om jag delar hans uppfattning att den planeringsmodellen är tillämplig också på föreningslivets medverkan i skolan och vilka åtgärder jag i så fall ämnar vidta för att göra denna uppfattning känd.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

Herr talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet för svaren på mina frågor. Det finns anledning att i anslutning härtill göra några kommentarer. Vi kan alla vara överens om att skolarbetet i långa stycken inte har varit anpassat till den verklighet vi lever i. Men skolan är en del av samhället, och undervisningen måste därför läggas upp med hänsyn till konkreta situationer i samhället. Detta gäller såväl den teoretiska undervisningen, som måste varvas med praktiskt arbete, som föreningslivets medverkan. Föreningslivet ären naturlig del, eller borde i varje fall vara det, i en aktiv skola av i dag. Detta uttalades också mycket klart i anslutning till riksdagens beslut med anledning av propositionen om skolans inre arbete m.m. SIA-reformen har nu för länge sedan kommit ur startgroparna. Ett ökat lokalt engagemang för skolfrågorna har också kunnat konstateras. Framför allt är det stora intresset för fritidsverksamhet under eller i anslutning till skoldagen positivt. Det ger ungdomarna möjlighet att få en nära kontakt med föreningslivet, en kontakt som alltför många saknar. Föreningslivet har här uppgiften att informera om sin verksamhet för att stimulera till engagemang under fritiden. Det är framför allt viktigt att denna informationsverksamhet inriktas på grundskolan. Undersökningar som statens ungdomsråd gjort i Mölndal, Östersund och Köping visar att de ungdomar som inte före 15 års ålder kommit i kontakt med föreningslivet ej heller senare gör det annat än i undantagsfall. Skolan har därför här en mycket viktig uppgift. För att folkrörelserna skall kunna klara de ökade arbetsuppgifter som här väntar, fordras att det skapas förutsättningar härför. Det stora flertalet Nr 44 folkrörelser har att lita till ideellt arbetande ledare, personer som offrar kväll efter kväll, helg efter helg för oegennyttigt föreningsarbete. Men för att kunna leva upp till ambitionerna i SIA reformen och för att komma till rätta med de informationsproblem som jag har redovisat, krävs nu att föreningsledarna får möjlighet att medverka även i det ordinarie skolarbetet. För många går detta att lösa praktiskt. Men för att garantera alla den rätten måste i enlighet med förslag i SIA utredningen en lagregel införas som garanterar denna rätt. Inom utbildningsdepartementet har utarbetats en promemoria, Föreningsmedverkan i skolan, som tar upp denna fråga. Remisstiden för detta förslag gick ut den 31 augusti. Det var härvidlag fråga om en relativt lång remisstid. Jag delar flertalet remissinstansers bedömning att det utarbetade lagförslaget mycket väl kan ligga till grund för en proposition till riksdagen. Det är emellertid angeläget att framläggandet av en sådan proposition inte förhalas. Riksdagen måste i så god tid efter årsskiftet få ta ställning till ett förslag att reformen kan träda i kraft fr.o.m. 1 juli 1979. Det skulle då innebära att vi fr.o.m. höstterminen 1979 skulle kunna tillämpa dessa regler. I och med att den samlade skoldagen får allt större omfattning är det angeläget att föreningslivet kan vara med från början. Jag utgår därför ifrån att statsrådet gör allt för att i början av nästa år kunna lägga fram ett förslag för riksdagen. Föreliggande förslag om föreningsmedverkan i skolan avser emellertid endast grundskolan. Behovet är där också störst, med hänsyn till vad jag redovisat tidigare. Men behovet av föreningsmedverkan i gymnasieskolan kommer också att öka. Jag vill därför fråga om statsrådet är beredd att justera lagförslaget på denna punkt. En sådan förändring av lagförslaget skulle hälsas med tillfredsställelse hos folkrörelserna. Föreningsmedverkan under och efter skoldagen hänger väldigt mycket samman med möjligheterna att klara ledarrekryteringen. Ökade krav kommer också att ställas på ledarna. Redan i dag är ledarbristen på många håll ett problem. Jag vill därför fråga om statsrådet är beredd att redan i kommande budgetproposition medverka till att studier i ungdomsledarutbildning och funktionärsskap i studiecirkelform kan få räknas som prioriterat studieämne. Det skulle underlätta mycket för föreningslivet. Föreningslivets medverkan i skolarbetet kräver ökade insatser för samråd mellan kommunala myndigheter och föreningsföreträdare. Enligt riksdagsbeslutet om den samlade skoldagen är det klart att skolstyrelsen skall vara huvudman för all verksamhet inom den samlade skoldagen. Riksdagen tog däremot inte ställning till vilken kommunal nämnd som skulle ha ansvaret för den allmänna fritidsverksamheten. Jag anser att det är självklart att den nämnd som i dag har ansvaret för kontakterna med föreningslivet även i fortsättningen bör svara för dessa kontakter. I stora delar av landets kommuner är det fritidsnämnderna. Fritidsnämnderna bör därför få uppdraget att svara för det praktiska genomförandet av fritidsverksamheten inom den samlade skoldagen. Om kommunen väljer ett annat förfaringssätt än detta ställs det stora krav på samordning, i första hand mellan skolsty 49 Jag är väl medveten om att det är kommunernas uppgift att i samråd med föreningslivet finna lämpliga former för planering och andra kontakter i vad avser föreningslivets medverkan i den allmänna fritidsverksamheten och samlade skoldagen. Men det är också viktigt att medverka till att modeller kan utarbetas för hur dessa kontakter kan skötas, framför allt när man ser hur denna del av SIA-reformen mer håller på att bli en sammanträdesreform än en aktivitetsreform. Statsrådet kan inte vara oinformerad om detta. Statens ungdomsråd utarbetade på uppdrag av regeringen en modell för samråd i vad avsåg den allmänna fritidsverksamheten. Ungdomsrådet påpekade samtidigt att det var viktigt att i nästa steg utreda hur föreningslivet skall kunna påverka planeringen av och innehållet i den samlade skoldagen. Någon reaktion från regeringen på betänkandet har inte förekommit förrän i dag av statsrådet i svaret till mig. Jag tolkar detta svar som en bekräftelse på att regeringen instämmer i den allmänna uppläggning som statens ungdomsråd presenterat och utgår därför från att ungdomsrådet i sin utåtriktade informationsverksamhet kan ge denna uppfattning till känna.

Det är emellertid väsentligt att understryka — än en gång, fastän det inte borde behövas här — att det är kommunerna och föreningslivet tillsammans, och kommunerna då framför allt genom skolstyrelsen, som har att genomföra detta efter gemensam lokal planering. Pekpinnar eller anvisningar från staten bör i det sammanhanget ges i så liten utsträckning som möjligt. Jag är därför här inte beredd att ta upp frågan om vilken kommunal nämnd som bör handha detta. Skolstyrelsen har ett grundläggande ansvar för skolans verksamhet, men jag menar att man inom varje kommun sedan måste ta upp frågan om vilken kommunal nämnd som skall företräda föreningslivet i det samspelet. Det ligger ju också litet olika till i olika kommuner, såvitt jag förstår. När det gäller tidpunkten för propositionens framläggande delar jag uppfattningen att man inte får förhala den, men man måste å andra sidan se till att den blir så väl genomtänkt och så väl förankrad som möjligt. Jag tror det kommer att gå åtminstone några månader in på det nya året innan vi kan åstadkomma det. De överväganden som vi då skall göra gäller väl också det som en del remissinstanser har framfört, nämligen att det vore önskvärt att man tog ställning till en medverkan inte bara inom grundskolan utan också i gymnasieskolan. Jag vill understryka att det övervägandet alltså återstår, och jag är inte beredd att för dagen göra någon mera definitiv deklaration. Vad beträffar frågan om statens ekonomiska medverkan är det självklart att kommunerna väl skulle behöva pengar. Men staten har heller inte så gott om pengar. Och det kan väl finnas olika sätt att stödja föreningslivet på — inte bara en modell. Vad som kommer i budgetpropositionen har jag av Nr 44 naturliga skäl inte möjlighet att i dag närmare gå in på. Jag vill tillägga två saker.

En sådan utvärdering kan sedan ligga till grund för en bedömning av om det fordras ytterligare insatser från statsmakternas sida för att intentionerna bakom reformen skall uppfyllas. När det gäller den planeringsmodell som Leif Zetterberg talar om måste jag än en gång understryka vad som faktiskt står i betänkandet från den arbetsgrupp som Leif Zetterberg själv har lett, nämligen att modellen ”enbart skall ses som ett underlag för den lokala diskussion som måste föras för att bestämma den modell som passar bäst efter varje kommuns speciella förutsättningar”. Det är naturligtvis fullt möjligt att citera detta också som en statlig uppfattning och som en uppfattning från departementets sida, däremot inte som en rekommendation av någon speciell modell.

Herr talman! Jag är mycket tacksam för de kommentarer jag fick från statsrådet som svar på mina frågor. Jag delar helt uppfattningen att regering och riksdag har att utarbeta de allmänna principerna och riktlinjerna för skolarbetet och att det är viktigt att kommunerna kan utveckla sitt ansvar på det här området. Problemet är bara att vi på skolans område har stått inför en brytningsperiod. Det kommunala ansvaret ökar, och ovanan att hantera frågorna innebär att en viss form av service — om jag får uttrycka det så — kan vara nödvändig från de centrala myndigheterna. Personligen har jag från min hemkommun erfarenheten att man kanske litet väl mycket har sett till den skolbyråkrati som i övrigt har funnits, och föreningslivets representanter finner sig inte till rätta i den arbetsmiljön. Man har ägnat sammanträden åt att inventera lokalbehov. Enligt min uppfattning är det sådant som man med fördel skall göra på skolkanslier och fritidskontor och inte behöva ägna dyrbar sammanträdestid och arbetstid åt, som ju i stället skall kunna ägnas åt föreningsledarskap. Jag är också glad för att ambitionen i regeringen är att i god tid under vårriksdagen framlägga ett förslag om rätt till ledighet för föreningsledare. Det fordras en hel del information och utbildning med anledning av ett sådant förslag. Det är viktigt att folkrörelserna hinner genomföra denna utbildning innan höstterminen startar, så att man är väl förberedd för den nya skolsäsongen. Jag förutsätter dessutom att statsrådet i förslaget till läroplan för grundskolan även kommer att uppmärksamma arbetsvillkoren för och behovet av 53 ett nära samarbete mellan skola och föreningsliv. Den läroplan som vi inom kort kommer att få ta ställning till gäller villkoren för 1980-talets ungdomsskola. I denna skola kommer föreningslivet att ha en självskriven plats. Det är därför naturligt att såväl regering som riksdag vid det tillfället ger sin principiella syn på hur samarbetet mellan skola och föreningsliv kan utvecklas. Men eftersom vi redan nu står i början av denna utveckling är det viktigt att statsrådet också vid det här tillfället redovisar en uppfattning om den ungefärliga modellen eller principen för arbetet. Skall föreningslivets resurser låsas upp genom att man tvingas delta i oräkneliga sammanträden, såsom nu sker, eller anser statsrådet att statens ungdomsråds modell är mer ändamålsenlig? Jag vill också påminna statsrådet om den fråga jag ställde om ledarrekryteringen. Är det möjligt att få frågan om studieoch ungdomsledarutbildning i funktionärskunskap i studiecirkelform prövad som ett prioriterat studieämne? Jag begär inte ett klart besked, men jag vore tacksam om den frågan kunde aktualiseras i anslutning till budgetpropositionen. Mina erfarenheter från statens ungdomsråd och från ungdomsarbete tyder på att man har klara problem. Därför skulle det underlätta mycket, om den lokala ledarutbildningen kunde förstärkas på det här viset. Till Catarina Rönnung vill jag säga att centern hela tiden spelat en mycket pådrivande roll i dessa frågor. Redan 1973/74 aktualiserade vi i en partimotion frågan om folkrörelsernas möjlighet att delta i skolarbetet. Jag har inte på något sätt förspillt mina möjligheter att driva på dessa frågor under den tid jag hade sådana möjligheter i statsministerns kansli och statsrådsberedningen. Problemet var bara att den socialdemokratiska regeringen lämnade ofullbordade förslag efter sig, förslag som måste konkretiseras och utvecklas. Departementspromemorian om föreningsmedverkan i skolan är ett exempel på detta. Uttalandet i propositionen om 200 timmars ledighet var inte speciellt väl förankrat i verkligheten. Enligt utsago från experter i utredningen tillhöftades det mellan tummen och pekfingret, om jag får uttrycka mig så. Jag arbetade därför aktivt på att få fram den här modellen. Sedan har jag kommit till insikt om att även gymnasieskolan behöver ha den här möjligheten. Jag tog därför tillfället i akt att fråga om det och har också fått ett positivt svar, att frågan bereds i regeringskansliet. Vad gäller de 25 miljonerna till den allmänna fritidsverksamheten kan man konstatera att möjligheterna nu är betydligt större för kommunerna att använda skolresursen till vad man anser vara angeläget. Det var också ett av motiven till att de 25 miljonerna inbakades i statsbidraget. Jag vill också konstatera att regeringen på bl.a. centerinitiativ har medverkat till att det lokala aktivitetsstödet har räknats upp. Även därvidlag levde socialdemokraterna med allmänna uttalanden om att vi skulle ha ett lokalt aktivitetsstöd, men de var aldrig beredda att anvisa de erforderliga resurserna. Försöksanslaget tillkom på centerinitiativ. Uppräkningen till 9, 10 och 11 kr. tillkom på centerinitiativ. De pengarna är betydligt värdefullare för föreningslivet än de 25 milj.kr. som Catarina Rönnung talar om. De 25 miljonerna är också inräknade i det statsbidrag som kommunerna förfogar Nr 44 över. Jag tycker att Catarina Rönnung skall vara försiktig i sina uttalanden om det centerpartistiska agerandet i de här frågorna. Jag har också som ordförande i statens ungdomsråd aktivt drivit dessa frågor. Det är därför jag utnyttjar möjligheten att nu fråga statsrådet vilka förslag som kommer att framläggas under våren på detta område.

Herr talman! I fråga om de 25 miljonerna vill jag upprepa vad jag sade förut, att det finns olika former för att stödja ungdomsorganisationerna och föreningslivet. Det som Leif Zetterberg sade är också riktigt, dels att kommunerna nu har betydligt större möjligheter att använda statsbidraget på ett flexibelt sätt, dels att pengarna har inbakats i detta allmänna statsbidrag som kommunerna nu med större frihet kan disponera. Det gäller där att på det lokala planet arbeta fram modeller. Låt mig på den här punkten göra en litet allmän reflexion, när man nu uttrycker sin besvikelse över att inte mer har skett.

Jag tror att man måste ha ett visst tålamod här samtidigt som man oförtrutet måste arbeta, framför allt i lokala organ, kommunala organ, föreningar osv., på att finna former för skolans utveckling i den riktning som har beslutats. Jag tror däremot inte på att man i högre grad — annat än som förslag — skall ställa till förfogande planeringsmodeller och liknande ifrån statens eller något statligt organs sida.

Herr talman! Catarina Rönnungs uttalande om det lokala aktivitetsstödet tyder bara på att hon inte vet vad hon pratar om. Det lokala aktivitetsstödet får utnyttjas även för aktiviteter under skoldagen. Sådana tillämpningsanvisningar har utarbetats av statens ungdomsråd. Det finns alltså ett klart samband i den här frågan. Jag vidhåller också vad jag sagt tidigare om de 25 miljonerna och statsbidraget till den totala skolverksamheten. Det är givetvis också bra med en lång remisstid, men när remisstiden är avslutad måste beredningsarbetet påbörjas — det var det jag ville påpeka i mitt anförande som svar på statsrådets interpellationssvar. Det är regeringen och riksdagen som fastställer riktlinjerna. Det är inte så att jag i min egenskap av rådgivare till den f.d. statsministern hade de möjligheterna. Men som ordförande i statens ungdomsråd kommer jag att fortsätta att vara pådrivande på opinionen — helt självklart. Det är min klara rättighet och skyldighet att vara det. Det vore också bra om socialdemokraterna, i stället för att misstänkliggöra SIA-reformen, konkret medverkade till att den utvecklades. Att säga att den inte kommit ur startgroparna är att sätta skygglappar för ögonen. Medverka i stället konkret — i riksdag, i statliga myndigheter och på det kommunala planet — så kommer vi att få en bra skola med de tillägg som behövs senare! Jag ville påminna statsrådet om min fråga om ungdomsledarutbildningen, som jag anser vara mycket väsentlig. Har vi några möjligheter att få den frågan belyst eller kan den aktualiseras på något annat sätt?

Herr talman! Det är väl självklart att en rådgivare har det inflytande på situationen som är möjligt. Jag har påverkat utvecklingen i enlighet med mina möjligheter. Det är också därför vi har haft en departementspromemoria ute på remiss.
Herr talman! Leif Zetterberg frågade om möjligheten att räkna ledarutbildningen som ett prioriterat ämne. Jag har inte möjlighet att i dag ge något svar på den frågan. Jag är inte så där rysligt optimistisk, men jag skall gärna undersöka saken.
Herr talman! I mitt tidigare inlägg glömde jag bort att ta upp frågan om det lokala aktivitetsstödet. Det lokala aktivitetsstödet får användas för aktiviteter under skoldagen. Det är en nyhet som tillkom i och med SIA-reformen. Att det sedan infördes för länge sedan är jag fullt medveten om. Det låg då också på en helt annan ekonomisk nivå än i dag. Utvecklingen har under de senaste fem åren gått från 25 miljoner upp till 120 milj.kr. Den utvecklingen har inte socialdemokraterna aktivt medverkat till, utan den har en centerdrivande regering medverkat till.

Herr talman!

De frågor som Anna Eliasson tar upp i interpellationen har behandlats dels i sysselsättningsutredningens betänkande, Regionalpolitiska stödformer och styrmedel, dels i glesbygdsdelegationens promemoria, Sysselsättning och service i glesbygd. Dessa båda betänkanden remissbehandlas f.n. och kommer att ingå som underlag för den proposition om regionalpolitik som regeringen avser att lämna våren 1979. När det gäller de kartläggningar och analyser av lokala arbetsmarknader som ingått i Föllingeprojektet vill jag framhålla att det redan i viss utsträckning sker inom länsplaneringen. Där skall nämligen material tas fram, som belyser olika gruppers förutsättningar och krav i fråga om arbetsmarknaden i länen. Därmed åstadkommes ett underlag för olika typer av insatser i alla delar av landet.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. Som jag framhållit i interpellationen är allas rätt till sysselsättning ett grundläggande mål för sysselsättningspolitiken. En av de viktigaste förut 87 sättningarna för att denna målsättning skall kunna uppfyllas är en aktiv och förstärkt regionalpolitik. Det är enligt min uppfattning angeläget att sysselsättningspolitiken i ökad utsträckning kan utgå från de faktiska förhållandena och sysselsättningsmönstren i glesbygdsområdena och att samhällets stödinsatser därigenom bättre kan anpassas till glesbygdsområdenas sysselsättningsbehov. Lokala och regionala förhållanden samt människors egna önskemål om sysselsättning måste spela en stor roll för omfattningen och utformningen av samhällets stödinsatser. Vi har anledning att med stor oro se på de stora skillnader i sysselsättningsmöjligheter vi i dag har, inte bara mellan olika delar av landet utan också mellan tätortsområden och glesbygdsområden inom samma landsdelar. 1960-talets våldsamma koncentrationspolitik har satt djupa spår i livsförutsättningarna i många bygder, och den regionalpolitik som hittills förts har varit otillräcklig för att inge en förtröstan om framtiden i våra många glesbygdsområden. I första hand är det Norrbottens och de övriga skogslänens situation, dvs. situationen i Norrlands inland, som människor nu uppfattar som bekymmersam, men problemen finns också inom länen på många andra håll. På nära håll har vi här i Stockholmsregionen glesbygdsproblem i såväl norra som södra länsdelen och dessutom hela skärgården som kräver aktiva insatser. Uttalanden som på senaste tiden gjorts från folkpartiregeringens sida och från företrädare för regeringskansliet om att det behövs stora samhällsinsatser för att hjälpa människor flytta för att få arbete antyder tyvärr att den nya regeringen kan vara i färd med att ompröva det arbete med en förstärkt regionalpolitik som regeringen Fälldin lagt grunden för. Jag hoppas att så inte är fallet, för det skulle bli förödande för många bygder som inte tål en ytterligare åderlåtning på sina ungdomar och sina barnfamiljer. Från centerns sida motsätter vi oss bestämt en upprepning av den koncentrationspolitik som drevs med socialdemokratiskt märke under 1960-talet. Men det är allvarligt nog att uttalanden av det här slaget har gjorts från ansvarigt regeringshåll och det alldeles oavsett kommande regeringsförslag och de beslut riksdagen i vanlig ordning kan tänkas fatta under våren. För uttalanden av det här slaget påverkar direkt människors bedömningar av framtiden och inverkar också menligt på de insatser som måste göras under tiden fram till de beslut som skall ske under våren. Den arbetslöshet vi har i dag drabbar hårdast glesbygden och kvinnorna. Genomsnittligt ligger arbetslösheten grovt räknat närmare en procentenhet högre i skogslänen än i storstadslänen. Också övriga län har en hög arbetslöshet f. n. De genomsnittsvärden arbetskraftsundersökningarna ger säger dock knappast något om skillnaderna inom länen och om de verkliga sysselsättningsbehoven. De statistiska uppgifterna blir därför med nödvändighet utslätande och förskönande, och situationen är allvarligare än dessa genomsnittssiffror redovisar. Med den sysselsättningssituation vi har måste insatser för att skapa varaktig sysselsättning i glesbygdsområdena ses som en mycket viktig del av sysselsättningspolitiken. Det är en fråga om jämlikhet mellan människor och inte minst jämställdhet mellan könen. Nr 44 I sitt svar till mig har arbetsmarknadsministern inte gett uttryck för någon som helst uppfattning i anslutning till min fråga om huruvida även arbetsmarknadsministern anser att målsättningen allas rätt till arbete måste innebära förstärkta satsningar på sysselsättningen i glesbygd och de för glesbygden typiska sysselsättningarna. Arbetsmarknadsministern har här nöjt sig med att allmänt hänvisa till det arbete som pågår inför vårens proposition om regionalpolitiken. Jag kan inte avtvinga arbetsmarknadsministern ett besked om vilken vikt folkpartiregeringen fäster vid insatser för att trygga sysselsättning, och då i synnerhet kvinnors sysselsättning, i glesbygd, men att arbetsmarknadsministern inte vill uttrycka någon uppfattning i interpellationssvaret finner jag ändå oroande — det måste jag erkänna. Något engagemang från arbetsmarknadsministerns sida kan man inte avläsa i det svar som har getts, men jag hoppas att arbetsmarknadsministern skall ge uttryck för det senare. I min interpellation pekar jag på att vi behöver ett förbättrat analysmaterial som underlag för en aktiv regionalpolitik och en mer glesbygdsinrättad sysselsättningspolitik. I allt det statistiska material som tagits fram på senare år och de utredningsförslag som lagts finns det väldigt lite som belyser de faktiska förhållandena och sysselsättningsmönstren i glesbygdsområdena. Kännedom om dessa förhållanden är ändå betydelsefulla för att samhällets stödinsatser bättre skall kunna anpassas till glesbygdsområdenas sysselsättningsbehov. Det har gjorts åtskilliga prognoser och trendframskrivningar om utvecklingen inom olika branscher och den offentliga sektorns expansion till underlag för politiska ställningstaganden. Detta slag av framtidsperspektiv har fått stor betydelse för de bedömningar som görs i regionalpolitiska sammanhang. De helhetsgrepp som man tagit över utvecklingen inom olika sektorer har emellertid inte motsvarats av några inträngande tvärsnittsbilder av de faktiska förhållandena och utvecklingsmöjligheterna i glesbygdsområdena. Det menar jag är en brist. Jag tror detta är en förklaring till att tätortsområdenas sysselsättningsförhållanden i så hög grad kommit att sätta sin prägel på debatten om regionalpolitiken sådan som den förts från många håll och att glesbygdsförhållandena och glesbygdsområdena har behandlats som ett slags ”restpost”. Det har säkert också bidragit till att den förda regionalpolitiken inte varit framgångsrik när det gällt att klara just problemen i glesbygd. Jag har ställt frågan om arbetsmarknadsministern är beredd att medverka till att samlade kartläggningar och analyser kan komma till stånd i fråga om kombinationssysselsättningar och deltidssysselsättning över huvud taget för att därigenom få en bättre bild av kvinnornas sysselsättning och sysselsättningsbehov. På den frågan har jag inte fått något riktigt svar. Behovet av samlade kartläggningar av detta slag har enligt vad jag känner till inte aktualiserats i de förslag som framlagts av de utredningar som arbetsmarknadsministern hänvisar till. Det är inte heller någon uppgift som ingår i länsplaneringen. Vad jag efterlyser är samlade kartläggningar, som gäller 59 situationen i hela landet. De arbetskraftsundersökningar som gjorts ger en genomsnittsbild av sysselsättningsläget. På basis av ett statistiskt urval räknar man fram värden för hela landet, vilket innebär vissa brister. Landshövding Hans Hagnell har i senaste numret av LO-tidningen utifrån sina utgångspunkter pekat på dessa brister. Det enda heltäckande material som finns är folkoch bostadsräkningen. Där kommer dock inte kombinationssysselsättningarna fram, sysselsättningar som framför allt förekommer i glesbygdsområdena. Det finns skäl att överväga om man inte skulle kunna förändra folkoch bostadsräkningen så att man kunde få med kombinationssysselsättningarna. Man kan även tänka sig att via AMS eller statistiska centralbyrån få dessa förhållanden belysta. Man kan också välja andra vägar. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern är öppen för att pröva dessa möjligheter. Det vore betydelsefullt om man kunde få fram mer material på detta område. När det sedan gäller kartläggningen av de lokala arbetsmarknaderna har man på länsnivå kommit i gång med ett visst arbete. På kommunal nivå förekommer också visst arbete, framför allt i kommuner som har fått IKS stöd. Av de projekt som jag känner närmare till har det projekt som är i gång i Föllinge i Jämtland ett speciellt intresse. Det projektet har jag också berört i min interpellation. Där har man med stöd från glesbygdsdelegationen och på basis av en intervjuundersökning börjat kartlägga en lokal arbetsmarknad. Man försöker ta reda på vilka sysselsättningsbehov som finns, vad olika sektorer kan ge från sysselsättningssynpunkt och vilken sysselsättning människor vill ha. I min hand kom så sent som i går en promemoria från glesbygdsdelega .tionen. Den heter Sysselsättning och service i glesbygd. I den promemorian berör man dessa frågor. Där sägs bl.a.: ”För att öka sysselsättningen i glesbygderna och därmed ge människorna en möjlighet att bo kvar i sin hembygd måste alla sysselsättningstillfällen som kan åstadkommas tas till vara och utnyttjas på ett effektivt sätt. Detta betyder också att kunskaperna om de lokala arbetsmarknaderna måste öka betydligt.” Vidare framhålls att det är en uppgift för både stat och kommun att göra kartläggningar av detta slag och att det kräver en nära samverkan mellan skilda samhällsorgan. Den försöksverksamhet som bedrivs bl.a. i Krokoms kommun i Jämtlands län är enligt delegationen av särskilt intresse för att utveckla synsätt och metoder för det fortsatta arbetet. Herr talman! Jag har med stort intresse tagit del av vad glesbygdsdelegationen här har sagt om en kartläggning av lokala arbetsmarknader i glesbygd: Jag hoppas att arbetsmarknadsministern, även om jag inte kan utläsa detta av svaret, ändå ser med positivt intresse på den promemoria som glesbygdsdelegationen har lagt fram. I denna del av svaret hänvisas det till att sådana här analyser redan i viss utsträckning har skett inom länsplaneringen. Jag anser ändå att det finns skäl att ställa frågan om det arbete som hittills har bedrivits inom länsplaneringens ram är helt till fyllest, om det inte är ett arbete som är utvecklingsbart och om man inte skulle kunna dra nytta av nya projekt av typ Föllingeprojektet. Jag Nr 44 tror att arbetsmarknadsministern utan att föregripa något kommande regeringsförslag eller riksdagsbeslut skulle kunna kosta på sig ett erkännande av att det är betydelsefullt att åtgärder av typ Föllingeprojektet vidtas och att de kan betyda en hel del för att utveckla arbetet på det här området. I min interpellation har jag efterlyst åtgärder från arbetsmarknadsministerns sida för att vi också inom andra delar av landet skall få analyser av det här slaget. Anledningen till det är att man då kan få fram underlag för mer generella slutsatser om glesbygdsförhållandena. Man kan därigenom förbättra en del i hela underlaget för sysselsättningspolitiken, där det har funnits klara brister tidigare. Det är därför jag ser det som ytterst betydelsefullt att aktiviteten på det här området kan öka framöver och att sysselsättningspolitiken på ett mer medvetet sätt kan inriktas på att skapa varaktig sysselsättning i glesbygdsområdena.

Herr talman! ”Min syster i Skåne har jobb. Jag har ju trivseln som hon saknar, men inget jobb. Jag brukar prata med min syster, vi har så olika situationer. Det är svårt att förstå varandras situation.” Det här har sagts av en kvinna i Ragunda kommun i Jämtlands län vid en av de intervjuer som en grupp högskoleelever gjorde när de arbetade med en tvåbetygsuppsats hösten 1977. De kallade sitt arbete ”Kvinnor i glesbygd”. Vad jag vet har det aldrig tidigare gjorts någon liknande undersökning om kvinnors situation i glesbygd.

För att komma till rätta med de här problemen måste man, påpekades det i motionen, pröva nya vägar. Där föreslogs bl.a. att försöksverksamheten skulle omfatta dels differentierade bidrag till beredskapsoch IKS-arbeten - IKS = intensifierad kommunal sysselsättningsplanering — lämpliga för kvinnor och ungdomar, dels extra stimulansmedel till daghemsbyggande samt till kollektivtrafik för att underlätta arbetsresor, dels också till projekt för att bearbeta attityder hos arbetsgivare och aktuella målgrupper för att bryta traditionella yrkesval och rekryteringar. 61 Arbetsmarknadsutskottets majoritet avstyrkte motionen med motiveringen bl.a. att mera pengar skulle stå till förfogande för bedrivande av IKS arbeten och att sysselsättningsutredningen redan bedrev försök med kommunal sysselsättningsplanering och lokal trafikplanering. Utskottsmajoriteten hänvisade också till glesbygdsdelegationens arbete och länsplaneringen. Även till fjolårets riksmöte tog vi upp liknande problem i en motion och begärde där en utredning som belyser kvinnors situation i glesbygd. Utskottet hänvisade denna gång till jämställdhetskommitténs pågående utredning om hemarbetande kvinnor. Men i likhet med vad s-ledamöterna i arbetsmarknadsutskottet anförde i sitt särskilda yttrande är jag rädd för att den utredningen endast ytligt kommer att behandla glesbygdskvinnornas situation. Trots att de nämnda motionerna avslagits kan jag ändå konstatera att intentionerna delvis fullföljts bl.a. genom den av naturliga skäl ytliga studie som gjordes hösten 1977 av de högskolestuderande, som jag började mitt inlägg med, men också genom sysselsättningsutredningens kartläggning av fem kommuner, bl.a. Piteå och Ragunda, och även genom Föllingeprojektet, som nämns i interpellationen. Så jag är trots allt glad att mina och andra socialdemokraters ansträngningar på det här viktiga området börjar uppmärksammas och även tas upp av andra partier, även om jag beklagar att inte utskottet stödde vår motion för två år sedan. Då hade kanske några av de frågeställningar som Anna Eliasson tar upp i interpellationen redan varit prövade. Med anledning av att Föllingeprojektet i mitt eget län nämnts vill jag redovisa litet av vad man kommit fram till vid den undersökningen. Länsstyrelserna har fått regeringens uppdrag att kartlägga vad man kallar lokala arbetsmarknader i skilda ortstyper. Länsstyrelsen i Jämtlands län har tittat på arbetsmarknaden i ett utpräglat glesbygdsområde. Man har då sett på sysselsättningsmöjligheterna för skilda grupper av människor. Det här inventeringsarbetet har genomförts i olika delmoment. Ett av dem är att engagera byombud i kartläggningsarbetet. Det mesta av själva kartläggningen är nu klart, men när det gäller att systematisera och analysera resultaten återstår mycket arbete. Jag skall bara nämna några intressanta bitar som man redovisat. Befolkningen i åldern 16-64 år uppgick i slutet av 1977 till 1407 personer inom Föllinges lokala arbetsmarknad — ytan på det här området är för övrigt ungefär lika stor som hela Blekinge län, och då är det bara en av Jämtlands läns 20 lokala arbetsmarknader. Av dessa var 777 män och 630 kvinnor. Den lokala arbetsmarknaden har delats in i ett flertal mindre delområden, och totalt har 17 byombud varit engagerade i kartläggningen. I området finns 441 heltidsarbetande män, alltså 56,8 26, och 148 heltidsarbetande kvinnor, vilket endast är 23,5 96 av samtliga kvinnor. Totalt är det endast drygt 41 26 som har heltidsarbete i de nämnda åldrarna. Denna genomgång visar att situationen för kvinnor i detta område är Nr 44 betydligt sämre än i riket f. ö. Man kan också notera att anmärkningsvärt många män i området är deltidsarbetande; det är nämligen 90 män och 167 kvinnor som deltidsarbetar. I området finns dessutom inte mindre än 121 män och 56 kvinnor som är förtidspensionerade, vilket betyder 15,6 26 av männen och 10,5 926 av kvinnorna. Motsvarande siffror för riket är 3,5 96 resp. 2,8 26! Tittar man på åldersgruppen 55-64 år kommer man till procentsiffrorna 42,5 för män resp. 28,0 för kvinnor. När det gäller avstånden till arbetsplatserna för de här personerna visar det sig att nära en tredjedel av männen har sin arbetsplats mer än fem mil från bostadsorten och att hela 42 ?5 av kvinnorna har mer än en mil till sina jobb. Jag skall inte trötta kammaren med fler siffror och uppgifter om Föllingeprojektet, men redan av vad jag här i korthet redovisat framgår att förhållandena i glesbygden är oacceptabla och att kraftfulla åtgärder nu måste sättas in för att skapa tillfredsställande förhållanden i dessa områden. När nu Anna Eliasson interpellerar arbetsmarknadsministern om vad han är beredd att göra då det gäller sysselsättningen i glesbygd, borde enligt min mening både frågan och svaret i första hand ta upp vad som kan väntas av konkreta förslag till åtgärder och förstärkningar av medlen för att förbättra situationen i dessa områden. De utredningar som man tidigare hänvisat till när man avslagit våra motioner har ju nu redovisat både kartläggningar av förhållandena och förslag till förstärkta medel. Bl. a. har sysselsättningsutredningen kommit med olika förslag i delbetänkandet om de regionalpolitiska medlen, som också innehåller ett speciellt kapitel om särskilda sysselsättningsinsatser i glesbygd. Sammantaget innebär de förslagen en ökning av det regionalpolitiska stödet från en miljard till 1,6 miljarder per år eller med 60 26. De direkta glesbygdsstöden — stödet till kombinationssysselsättningar, lantbruksföretag m.m. i glesbygd och stödet till IKS — föreslås höjda från knappt 20 till 80 miljoner per år. Utredningen betonar också betydelsen av förbättrad kollektivtrafik för arbetsresor även i mindre kommuner och kommuner med mer gles befolkning, och därför krävs utökade statsbidrag. Även om jag tagit upp en del av sysselsättningsutredningens förslag vill jag betona att jag därmed inte har sagt att vi i Jämtlands län tycker att det är tillräckligt med den förstärkning av de regionalpolitiska stöden som utredningen föreslår. Som utredningen själv betonar kommer det att krävas kraftigt förstärkta insatser även på andra områden, inte minst inom näringspolitiken — områden som utredningen kommer med förslag om i sitt slutbetänkande. Det har sålunda, herr talman, kommit fram en hel del material om och även förslag till ökade insatser för sysselsättningen i glesbygd. Det finns dock fortfarande problemområden som behöver studeras ytterligare, något som vi bl.a. har påpekat i våra motioner. Men den intressantaste frågan just nu måste enligt min mening vara vilka förslag regeringen är beredd att förelägga riksdagen i 63 den proposition om regionalpolitiken som skall komma till våren. När det gäller det regionalpolitiska stödet allmänt sett och naturligtvis också när det gäller det mer direkt riktade stödet till glesbygden. Avslutningsvis vill jag än en gång konstatera det glädjande i att Anna Eliasson nu stöder oss i vår ambition att lösa dessa svåra glesbygdsproblem. Jag tar det som intäkt för att vi i fortsättningen kommer att få stöd från henne i denna vår strävan och även från övriga centerpartister i riksdagen som visade sig så negativa när vi tidigare i år motionerade i denna fråga.

Herr talman! Det är intressant att man nu på centerhåll börjar reagera för den undersysselsättning som finns ute i landet. Men min uppfattning är att några fler kartläggningar eller analyser inte behövs — de här problemen är kartlagda nog. Jag delar den oro som Anna Eliasson känner för människorna i glesbygden. I dag måste vi få fler arbetstillfällen för kvinnor och män i glesbygden. Det är arbeten och åter arbeten som behövs. När vi från socialdemokratiskt håll våren 1976 gav besked om våra förslag i regionalpolitiken, hade man från centerns sida inte mycket till övers för våra ståndpunkter. Man bullrade ut att i centerns Sverige skulle det starkaste samhällsstödet ge de orter som hade den svagaste sysselsättningen. Åtgärder enligt detta uttalande skulle — om det hade funnits någon mening i det — ha gett mitt eget län en ansiktslyftning på sysselsättningens område. Men hur blev det? Vi kan se tillbaka på de två år vi hade trepartiregeringen. I Gävleborgs län har vi problem i hela länet. En stor mängd varsel och personalinskränkningar har kommit slag i slag under den senaste tiden. Länet skulle fram till 1985 behöva tillföras ca 21 000 arbetstillfällen utöver vad som angetts i prognoser för att alla i länet skall kunna tillgodose sina önskemål om arbete. Den dolda arbetslösheten är särskilt stor bland kvinnorna. I september 1976 var antalet registrerade arbetslösa kvinnor i Gävleborg 1982. Samma månad 1978 var siffran uppe i 2 703, alltså 721 fler arbetslösa. De två senaste årens regionalpolitik har inneburit en katastrof för de boende i skogslänen, och det är kvinnorna och våra ungdomar som drabbats hårdast. På två år försvann vart tionde industrijobb i skogslänen. Jag vill med denna overheadbild visa skogslänens andel av den kvinnliga industrisysselsättningen och göra kammarens ledamöter uppmärksamma på kurvans nedgång från 1976 då vi hade en verklig topp. Man kan se att den kvinnliga sysselsättningen i skogslänen utvecklats på samma sätt som den totala industrisysselsättningen men att försämringen är än mer uttalad i skogslänen under 1977. I mitt eget län, Gävleborg, hade vi 1976 9 399 kvinnor i förvärvsarbete i industrin. 1977 hade siffran sjunkit till 8 900. Skogslänens andel av landets befolkningstillväxt ökade varje år fram till 1976, då den minskade med 7 procentenheter. En ytterligare minskning med 13 procentenheter inträdde 1977. Under första halvåret 1978 ligger den låga nivån från 1977 kvar oförändrad. En jämförelse med den av centern år 1976 framlagda riksplanen visar att den regionala utvecklingen i huvudsak går i rakt motsatt riktning mot vad man där fastslagit som centerns mål för regionalpolitiken. Tidigare erfarenheter visar att industriell utveckling med hjälp av våra lokaliseringspolitiska medel kan länkas in i former som gynnar de landsändar som har dåligt utgångsläge. Nu har vi också fått erfarenheter som visar att detta inte är möjligt i ett skede som domineras av industriell avveckling, åtminstone inte med de hittills använda regionaloch lokaliseringspolitiska medlen. Herr talman! Om vi i skogslänen skall ha en framtid måste regionalpolitiken arbeta från grunden av en politik som befrämjar investeringar och industriell utveckling.

Herr talman! När ekonomin är kärv och när det blir svårigheter med sysselsättningen så är sårbarheten störst i skogslänen. Dagens situation är ett bevis för detta. Oron och otryggheten ökar. Arbetslösheten ökar, trots lovvärda arbetsmarknadspoliltiska insatser, och den är betydligt högre i skogslänen än i övriga delar av landet. I exempelvis Norrbotten har vi 22 000 människor utanför den ordinarie arbetsmarknaden. I den situation som råder är det kvinnor och ungdomar som har drabbats speciellt hårt, eftersom de redan tidigare hade en svag ställning på arbetsmarknaden. Som ett dagsaktuellt exempel på sårbarheten kan jag nämna databasen i Haparanda, som var en glesbygdssatsning där 40 kvinnor fick arbete. Denna satsning var mycket positiv, inte minst för den region som fick 40 arbetstillfällen och där man i vanliga fall med ljus och lykta söker efter arbetstillfällen. Men den glädjen blev tyvärr kortvarig.

Men räknefel brukar kunna rättas till, och jag förutsätter att så sker också denna gång. Herr talman! Anledningen till att jag blandar mig i denna debatt är att Anna Eliasson skriver i sin interpellation att vi har bristfälliga kunskaper om behovet av sysselsättning i glesbygder. Jag vill i detta sammanhang på det bestämdaste framhålla, att det som i dagens läge är det viktigaste är att åtgärder för att lösa problemen med arbetslöshet och undersysselsättning 65 kommer till stånd. Det gäller helt enkelt att få fram flera varaktiga jobb. Situationen i glesbygden kan inte ses isolerad, utan den sammanhänger med utvecklingen i samhället i dess helhet. Möjligheterna till arbete i glesbygd är helt beroende av vilken näringsoch sysselsättningspolitik som bedrivs generellt i landet. Anna Eliassons beskrivning av skillnaderna i sysselsättningsgrad och förvärvsintensitet mellan storstad och glesbygd kan jag helt instämma i. Jag kan också tillägga att under de två senaste åren har många hundra norrbottningar flyttat till Stockholmsområdet och bidragit till befolkningskoncentrationen där. Med anledning av Anna Eliassons inlägg i debatten vill jag säga att vi inte behöver gå till 1960-talet för att få fram siffror på utflyttningen. Jag kan exempelvis nämna att 560 personer flyttade från Kiruna kommun, en av våra glesbygdskommuner, första till tredje kvartalet 1978. Dessa utflyttningar har skett under den tid då centern hade ansvaret i kanslihuset. Det är något förvånande av centerpartisten Anna Eliasson kräver nya utredningar strax efter det att centern lämnat regeringen, där de själva hade ansvaret för närings-, regionaloch glesbygdspolitiken. Är det nyvaknade intresset ett försök att dölja vad som hände med ”den decentralistiskt inriktade regionalpolitiken” under den borgerliga trepartiregeringen eller är det ett försök att glömma bort att centern under två år haft möjligheter att påverka utvecklingen? Utgångspunkten för den borgerliga politiken var att planeringen i skogslänen skulle inriktas på en befolkningsökning, vilket i Norrbotten skulle innebära en ökning med ca 30 000 personer. Dessutom utlovade man 400 000 nya jobb i landet i dess helhet. Jag förutsätter att det ingick i planeringen att en del av dem skulle komma till stånd i Norrbotten. Efter två års borgerligt regerande är verkligheten en helt annan än den som förespeglades i löften som de borgerliga partierna och speciellt centern strödde omkring sig bl.a. i valrörelsen och de förväntningar dessa väckte hos människorna. I början av 1970-talet hade vi i Norrbotten en positiv utveckling med ökad sysselsättning. Det berodde på målmedvetna insatser av den socialdemokratiska regeringen i form av investeringar i statliga industrier men också i form av åtgärder för att förändra länets infrastruktur. Till följd av den gynnsamma näringsutvecklingen och tillkomsten av arbetstillfällen minskade arbetslösheten. Vändpunkten i utvecklingen kom 1977. Arbetslösheten har ökat successivt sedan dess. Innevarande år har de högsta arbetslöshetssiffrorna sedan efterkrigstiden noterats. Utflyttningen från länet har tagit fart. Det är de unga som flyttar. 70 96 av dem som flyttar är under 30 år. Mer än hälften flyttar till Stockholmsområdet. Problemen är stora, och utvecklingen är mycket oroväckande i hela länet, inte enbart i inlandet och i glesbygderna. En positiv näringsutveckling i kustlandet är en nödvändig förutsättning för en gynnsam utveckling i inlandet. Norrbottens framtid — både kustlandets och inlandets — hänger samman med hur vi tillvaratar och vidareutvecklar våra råvaror: jord, skog, malm, Nr 44 mineraler och energitilllgångar. Basindustrierna är ryggraden i länets sysselsättning. Herr talman! Jag är medveten om att det också behövs speciella glesbygdsinsatser. Sysselsättningsutredningen och glesbygdsdelegationen, som statsrådet hänvisar till i sitt svar, har lämnat förslag till många åtgärder som jag inte skall gå in på i detta sammanhang. Jag förutsätter att förslagen kommer att behandlas i vår i samband med regionalpolitiken, vilket statsrådet också har bekräftat. Beträffande kartläggning av lokala arbetsmarknader är att märka att det bedrivs en del sådan verksamhet, exempelvis i Norrbotten i samband med projektet Social utvecklingsplanering i Norrbotten. I Norrbotten har vi i dag inte en enda kommun som kan sägas ha en god lokal arbetsmarknad, dvs. där man kan erbjuda människorna god sysselsättning samt ge valmöjligheter med hänsyn till utbildning och yrkesinriktning. Statsrådet Wirtén sade den 13 november i år vid en interpellationsdebatt: ”Att man i dag har en så betydande svårighet uppe i Norrbottens län beror till stor del på de förväntningar som skapades i och med planeringen för Stålverk 80 ---.” Även Anna Eliasson har berört Stålverk 80. Statsrådets påstående är mycket oroväckande, och jag frågar: Är inte regeringen medveten om den allvarliga situationen hos oss och om orsakerna till den? Nej, statsrådet Wirtén, det är inte förväntningarna som är orsak till att 22 000 människor står utanför den ordinarie arbetsmarknaden och att vi fått en utflyttning från länet. De flesta känner också till att Stålverk 80 tillkom för att få till stånd en expansion av näringslivet med utnyttjande av länets råvaror för att på så sätt uppnå varaktiga förbättringar av levnadsbetingelserna för människorna i vår landsdel. Herr talman! Låt mig avslutningsvis konstatera: Den borgerliga trepartiregeringen, med en centerpartist som ansvarigt statsråd, har saknat näringsoch industripolitik. Regionalpolitiken har suddats ut och blivit ett allmänt stöd till företagen. Den borgerliga riksdagsmajoriteten har avslagit socialdemokratiska förslag, som skulle ha inneburit ett bättre läge för länets såväl kustsom glesbygd. Konsekvenserna av handlandet har blivit ödesdigra för Norrbotten. Nu krävs framtidsinriktade insatser. Enbart arbetsmarknadspolitiska insatser löser inte långsiktigt sysselsättningsfrågorna i skogslänen. Jag vill ställa följande fråga till arbetsmarknadsministern: Delar arbetsmarknadsministern åsikten att lösningar på glesbygdernas sysselsättningsfrågor sammanhänger med hur man lyckas lösa näringsoch sysselsättningsfrågorna i regionen i dess helhet? I så fall, vilka näringsoch industripolitiska åtgärder ämnar statsrådet vidta för att komma till rätta med effekterna av trepartiregeringens s.k. decentralistiska politik?
Herr talman! Det är inte en tillfällighet att den här interpellationsdebatten om sysselsättningen i glesbygd har kommit att föras av kvinnor. När sysselsättningen viker och är dålig, vilket den ju har varit även tidigare i 67 glesbygderna, går det i första hand ut över kvinnorna. Det är alltså i hög grad en jämställdhetsfråga. Jag begärde egentligen ordet, därför att Marianne Stålberg tog upp två frågor som direkt berör jämställdhetskommittén. Jag finner mig föranlåten att göra några kommentarer. Först vill jag då ta upp utredningen om kvinnor i glesbygd, som utfördes som tvåbetygsuppsats av ett antal elever vid socialhögskolan i Östersund. Utredningen kom till stånd tack vare ekonomiskt bidrag från jämställdhetskommittén. Vi var också involverade i arbetet och i utvärderingen. Det var ett utmärkt initiativ av socialhögskolan, och jag tycker också att resultatet blev bra. Utredningen har fyllt en viktig uppgift, inte minst därför att den kommit att utgöra underlag för den studieverksamhet som senare ägde rum i dessa bygder och som ledde till en ökad medvetenhet där, inte minst bland kvinnorna själva. Den har också — och det är ett svar på den andra fråga som Marianne Stålberg berörde — givit jämställdhetskommittén visst underlag för den utredning om de hemarbetande kvinnorna som kommittén just nu bedriver. Det är litet synd att man uttalar sig så negativt om denna utredning, uppenbarligen utan att man ansträngt sig för att skaffa informationer om dess uppläggning. Marianne Stålberg sade att man är rädd för att denna utredning endast ytligt kommer att behandla glesbygdskvinnornas situation. Jag vill försäkra att den inte kommer att göra det. Ett av syftena med utredningen är att verkligen kartlägga den dolda arbetslösheten. Det har gjorts en statistisk kartläggning av denna, men den visar endast läget vid ett visst tillfälle. Vi vill med vår utredning få fram vad som är orsakerna till att kvinnor är hemarbetande, om det t.ex. är brist på arbete. Andra faktorer att studera är hur länge de är arbetslösa, i vilka intervaller osv. Jag tror att mycket av det som efterlyses i den motion av Marianne Stålberg som behandlades förra veckan kommer att bli besvarat genom denna utredning. I varje fall ingår det i dess intentioner att så skall bli fallet. Jag tycker att vi skall vänta tills den lagt fram sitt resultat innan vi förklarar oss beredda att döma ut den. Jag vet vidare inte på vilket sätt arbetsmarknadsutskottet var negativt till Marianne Stålbergs motion. Såvitt jag förstår var utskottet helt enigt och mycket positivt i sin behandling. Vad utskottet gjorde var att det hänvisade till den utredning som pågår, och det tycker jag bör kunna upplevas som rätt positivt. Vi är helt överens om att det behövs kraftiga åtgärder för att lösa dessa problem, och det är, som Anna Eliasson redan sagt i sitt inlägg, genom regionalpolitiska insatser som man måste försöka lösa problemen. Jag vill understryka att det inte är något nytillkommet intresse som nu visas från centern på denna punkt. Tvärtom är det väl dokumenterat i riksdagstryck och i andra sammanhang att centern alltid slagit vakt om sysselsättningen i glesbygderna.
Nr 44 Herr talman! Interpellationen och mitt relativt korta svar på den har utlöst en längre debatt än vad jag kanske hade väntat mig. Jag vill betyga att det varit intressanta debattinlägg. Vi kommer att få återkomma till frågorna om hur sysselsättningsmöjligheter i glesbygd skall kunna skapas och förbättras när den proposition som jag aviserat till våren kommer på riksdagens bord. Jag har i dagens läge inte någon möjlighet att gå in i detta material på något djupare sätt. Anna Eliasson efterlyste mina värderingar av det arbete som har utförts. Jag skulle självfallet kunna göra recensioner av det mycket rika utredningsmaterial som föreligger från delutredningar inom glesbygdsdelegationen och även inom sysselsättningsutredningen. Men den vanliga ordningen är väl ändå att man först avvaktar remissomgången och ser vad remissinstanserna tycker om förslagen. Därefter kommer regeringen förvisso, Anna Eliasson, att redovisa sina synpunkter och att på riksdagens bord lägga fram de förslag som vi tycker är lämpliga. Vår målsättning är naturligtvis att upprätthålla en god sysselsättning i glesbygd. Detta är nu lätt att säga, men jag tror att jag har alla meddebattörer med mig när jag tillägger att det är betydligt svårare att nå det målet att nå ett bra resultat, få en fullgod sysselsättning ute i glesbygdsområdena. Situationen är, som här har sagts, naturligtvis särskilt svår för kvinnor. Jag skulle gärna vilja tillägga — jag är förvånad över att ingen har påpekat det — att det finns flera utsatta grupper som får det särskilt svårt när arbetsmarknaden sviktar. Låt mig bara peka på handikappgruppen, som har oändligt mycket svårare att få arbete just i glesbygden än på en mer differentierad arbetsmarknad. På så sätt kan man peka på flera av de svagare grupperna inom arbetsmarknaden. Ju mindre utbudet är, desto svårare är det naturligtvis att tillgodose de rättmätiga intressen som människorna har i den bygden. Det är ändå rätt säkert att bästa vägen att finna de riktiga åtgärderna för glesbygdssysselsättningen är att man fortsätter det kartläggningsarbete som har skett i länsplaneringen och i glesbygdsdelegationen. Här finns nu ett mycket rikt material, och det gör det lättare att sätta in riktiga åtgärder i fortsättningen. Hittills har man tyvärr många gånger fått arbeta på känn. Den länsplanering som jag har talat för, senast i Östersund, tror jag måste bli betydligt mera åtgärdsinriktad. Man måste fråga sig: Vad är det planeringen skall syfta till? Vad är det för åtgärder som kan vidtas mot bakgrund av de fakta som kommer fram i planeringsarbetet, och då med belysning av de lokala förhållanden som råder? Det är en sådan mera differentierad verksamhet som jag tror på och som kommer att förbättra sysselsättningsläget. Fårjag sedan bara svara på Frida Berglunds fråga, om jag inte känner oro för situationen i Norrbotten. Jag tror att man kan utvidga frågan till att gälla skogslänen i stort, för det låg väl egentligen i Frida Berglunds resonemang. Jo, visst känner jag oro, och det tycker jag också framgår av det uttalande som Frida Berglund citerade från min debatt här i kammaren den 13 november. Jag tillät mig vid det tillfället också påpeka att de väldiga förväntningar som 69 ändå väcktes med anledning av Stålverk 80-projektet verkade som en magnet i Luleåområdet. Man fick i gång en väldig investeringsaktivitet vilken, som både Frida Berglund och jag känner till, varit svår att utnyttja på rätt sätt. Får jag bara peka på exempelvis bostadsbyggandet. Det var en marknadsundersökning bakom det projektet som icke var hållbar, och därför grusades förväntningarna för många människor som återvände till Norrbotten i hopp om att få sin sysselsättning tryggad i det område som de kanske helst ville vara verksamma i men som de en gång tvingats lämna. Jag tror inte att vi skall blunda för att de här förväntningarna som uppstod hos många återvändande norrbottningar i dag har förstärkt svårigheterna i Luleåområdet. Det tror jag inte heller Frida Berglund vill förneka. Anna Eliasson började med att försöka göra gällande att det är en förändring i folkpartiregeringens politik jämfört med trepartiregeringens vad gäller regionalpolitiken. Det där är Anna Eliasson inte den första som försöker göra gällande. Jag har sett att många centertidningar har varit före i den argumenteringen. Jag har nog ofta funderat över vad det egentligen finns för grund för den. Att det är en politisk grund är lätt att se. Men det är ändå så, Anna Eliasson, att i den trepartiregering som Anna Eliasson lovordar och menar förde en så riktig regionalpolitik ingick också folkpartiet, och vi har inte på något sätt motsatt oss de målsättningar som fanns där. Vi har heller inte, sedan vi övertagit regeringsansvaret på egen hand, deklarerat någon avvikelse i det hänseendet. Vad som har hänt är att vi har konstaterat, i likhet med vad man gjorde många gånger i trepartiregeringen, att vi har en väldigt snabb strukturförändring på svensk arbetsmarknad. Att det under den tid då Nils Åsling var industriminister försvann ett mycket stort antal jobb inom industrin är inte obekant för Anna Eliasson. Under en treårsperiod rör det sig om uppemot 100 000 jobb. Detta får ju sina konsekvenser för människor, och det kräver en aktiv arbetsmarknadspolitik, så att de som blivit friställda kan få nya jobb. Då kan man inte bara sätta sig med armarna i kors och säga att de får klara det på egen hand. Det är de problemen som vi har försökt möta genom att hjälpa dessa människor till en ny arbetsplats och ge stimulanser för dem att flytta från en bransch till en annan och också röra sig geografiskt. Det är nödvändigt om det inte skall bli stora problem i de områden där det har uppstått kriser i näringslivet. Jag skulle vara mycket förvånad om Anna Eliasson ville hävda någonting annat. Jag vill tillägga att den här politiken naturligtvis hela tiden måste paras med en mycket aktiv regionalpolitik. Det är precis vad vi arbetar för och kommer att arbeta för, och det skall jag försöka redovisa i den proposition som vi lägger fram till våren. Det är därför meningslöst, Anna Eliasson, att försöka fortsätta den här debatten. Det finns inget underlag för det.
Herr talman! Det har i den här debatten kommit fram många och vältaliga vittnesmål som belyser glesbygdsområdenas utsatta situation. Man får väl också säga att vittnesmålen är bevis på effekter av 1960-talets socialdemokratiska koncentrationspolitik som har skapat, för att citera någon av talarna här, oacceptabla förhållanden i glesbygden. I varje fall finns det enligt min mening ett uppenbart samband mellan de förhållanden som råder där i dag och 1960-talets politik. Det är otvivelaktigt så att förändringar tar tid, och nog är effekterna av sysselsättningspolitik och koncentrationspolitik ganska långsiktiga. Den period som centern nu har varit i regeringsställning har förvisso inte räckt till för att rätta till dem. Om raden av socialdemokratiska talare är ett tecken på att det sker en socialdemokratisk omprövning av den inställning man tidigare haft, så är det välkommet. Jag förutsätter att också arbetsmarknadsministern har lyssnat uppmärksamt till debatten. Det finns alla skäl att låta glesbygdsfrågorna spela en betydande roll i den regionalpolitiska proposition som skall framläggas till våren. Från centerns sida ser jag inte att vi har något skäl att ompröva vår inställning, eftersom vi hela tiden har varit inriktade på en decentralistisk sysselsättningspolitik och en aktiv regionalpolitik. Detta har inte tagit sin begynnelse nu eller under trepartiregeringens tid, utan det kan spåras långt tillbaka i tiden, inte minst till 1960-talets mycket livliga debatt. Marianne Stålberg yttrade sig på ett sådant sätt i debatten att man kunde få ett intryck av att jag med min interpellation skulle ha anslutit mig till en socialdemokratisk motion. Så är inte fallet. I den socialdemokratiska motionen begärde man en särskild utredning för att belysa kvinnornas situation. Arbetsmarknadsutskottet var, såsom Karin Andersson har framhållit, enigt, förutom att det var ett särskilt yttrande från socialdemokratiskt håll, men utskottet uttalade att man delade motionärernas uppfattning att kvinnornas situation i glesbygden behöver ytterligare belysas. På den punkten tycks vi alla här vara överens. Man kan diskutera på vilket sätt det bäst bör ske. Jag trodde för min del att ett arbete på det här området pågick inom sysselsättningsutredningen och glesbygdsdelegationen, men av den information som jag har fått verkar det inte vara på det sättet. Då får man gå andra vägar. Det har jag också antytt i min interpellation och i mina tidigare inlägg i dag. Det råder oenighet bland de socialdemokratiska talarna huruvida man skall göra någon särskild utredning eller kartläggning. Jag är övertygad om att det behövs kartläggningar av olika slag, både riksomfattande och lokala, för att få fram bättre faktiska kunskaper om glesbygdsförhållandena. Däremot ser jag inte något som helst skäl för att avvakta med samhällsinsatser till stöd för sysselsättningen i glesbygd under åberopande av att man skall göra sådana här utredningar. Det framgår också av den politik som vi har medverkat till under regeringen Fälldins tid att insatserna inte kan vänta. De regionalpolitiska insatserna har förstärkts under denna tid. Regeringsförslag har bl.a. lagts om att förbättra småföretagens situation — det är i hög grad en glesbygdsfråga. För inte alltför lång tid sedan framlades exempelvis förslag om särskilt stöd till lantbruksföretag m.m. i glesbygd som är av betydelse för att stödja kombinationssysselsättning. Genom denna politik har man lagt en grund för en mer aktiv regionalpo litik, och tanken har hela tiden varit att den skall följas upp i de propositioner som kommer till våren. Då får man i skrift avläsa resultatet av den folkpartistiska regeringens handhavande av det underlag som tagits fram för propositionskrivandet. Jag har inte sagt att det har skett en ändring i den folkpartistiska politiken. Det vet jag inte, men det har gjorts uttalanden som, vilket jag sade i ett tidigare inlägg, tyder på att det kan vara en omprövning på gång. Jag hoppas att så inte är fallet. Dessa frågor har arbetsmarknadsministern möjlighet att diskutera vidare med Börje Hörnlund i morgondagens interpellationsdebatt. Arbetsmarknadsministern lät i sitt inlägg nu något mer positiv till behovet av insatser i glesbygd. Men jag tycker att man ändå kunde spåra vissa förbehåll när situationen för kvinnorna och handikappgruppen — som av någon anledning ofta kommer upp i samband med kvinnornas situation — togs upp. Arbetsmarknadsministern pekade då på behovet av en differentierad arbetsmarknad. Jag tror att man måste konstatera att vi i glesbygd aldrig kan få samma differentiering som i storstadsområdena. Men för den skull får vi inte anse de här frågorna vara mindre viktiga. Det är just för att situationen är så svår i glesbygdsområdena som vi behöver mycket kraftiga insatser för att nu komma till rätta med effekten av 1960-talets medvetna koncentrationspolitik.

Herr talman! Jag hoppas att det inte är en man förmenat att delta i denna debatt. Det enda motivet för mig att gå upp och blanda mig i debatten är Anna Eliassons beskrivning av verkligheten. Det är tråkigt att höra henne försöka beskriva verkligheten, för det är ett typiskt försök till partipropaganda i syfte att dölja den riktiga verkligheten. Hon säger att glesbygdsproblemen uppstod under 1960-talet beroende på en socialdemokratisk centraliseringspolitik. Hon säger vidare att grunden för en aktiv regionalpolitik lades under regeringen Fälldins tid. Anna Eliasson tror sig känna till problemen när det gäller glesbygd — och jag skall inte bestrida det. Jag känner också till dem. Men jag känner också till hur de uppstod. Sanningen är denna: Glesbygdsproblemen började på 1950-talet när skogsoch jordbruket mekaniserades, när jordbrukskooperationen började lägga ner slakterier och mejerier. De fortsatte och förstärktes under 1960-talet. Arbetstillfällena försvann på grund av att de fria marknadskrafterna förde sitt spel. Men även aktiva samhällsinsatser har medverkat till befolkningsuttunningen i glesbygden. Arbetsmarknadsutbildning och en aktiv arbetsmarknadspolitik gjorde att människorna, ofta frivilligt, sökte sig bort från de tunga och dåligt betalda yrken som stod dem till buds. Det påverkade i sin tur serviceunderlaget med påföljd att underlaget för skolor, butiker osv. minskade och försvann. Minskningen i sysselsättningen spred sig som ringar på vattnet. Det var en utveckling på både gott och ont. Det var bra att de tunga, ibland omänskligt tunga, arbetsmomenten rationaliserades bort och försvann, men det minskade sysselsättningen. Det Nr 44 var bra att möjligheter öppnades även för glesbygdens människor att välja utbildning och yrken som de var intresserade av, men det minskade sysselsättningen och servicen i glesbygden. De negativa effekterna måste mötas med en aktiv arbetsmarknadsoch näringspolitik men även av en lång rad samhällsinsatser i övrigt. Problemen har diskuterats under en lång följd av år i riksdagen. En hel rad av beslut har fattats när det gäller regionaloch lokaliseringspolitik. Vi försöker ständigt förbättra instrumenten. Mot denna bakgrund är det häpnadsväckande att Anna Eliasson kan stå här och säga att grunden för en aktiv regionalpolitik lades av regeringen Fälldin. När vaknade Anna Eliasson? Under hela den långa tid som vi utvecklat lokaliseringsoch regionalpolitiken har vi haft en socialdemokratisk regering. Den Fälldinska regeringen tillträdde på hösten 1976. Den satt i två år. De eventuella förbättringar som tillkommit i regionalpolitiken under Fälldins regeringstid är endast marginella i det totala sammanhanget. Ändå har Anna Eliasson mage att här stå upp och säga att det är den Fälldinska regeringen som lagt grunden till en aktiv regionalpolitik. Hur naiv eller falsk får man vara i sin historiebeskrivning? Det tråkiga är att dessa argument möter man väldigt ofta hos centerpartister. Man frågar sig ibland: Är det den medvetna lögnen de tar i sin mun, eller har de inte varit med och följt den utveckling som förevarit i vårt land? Erkänn, Anna Eliasson, att i denna fråga har alla riksdagspartier varit aktiva! Vem som varit bäst kan vi naturligtvis gräla om, om vi tror att det för saken framåt. Men jag för min del kan inte förstå vad det skall tjäna till att försöka vinna politiska poäng genom att föra den här sortens debatt. Är det inte bättre att vi koncentrerar våra krafter på att föra en konstruktiv politik? Sedan säger Anna Eliasson att hon inte har anslutit sig till någon socialdemokratisk motion. Nej, tyvärr har hon inte gjort det. Det var inte bara en motion som Marianne Stålberg åberopade, utan hon åberopade även en motion i vilken vi krävde medel till en försöksverksamhet för att förbättra sysselsättningen för kvinnor i glesbygd. Det är vad man kallar för en aktiv regionaloch lokaliseringspolitik. Men det förslaget behagade centerpartiet gå emot i riksdagen. Jag förmodar att även Anna Eliasson gjorde det. Herr talman! Jag beklagar att jag inte kunde konstruktivt delta i den här debatten. Jag lovar att fortsättningsvis försöka medverka i konstruktiva förslag. Men jag tyckte inte att de uttalanden som Anna Eliasson gjorde skulle få stå oemotsagda, för det var helt enkelt en falsk historiebeskrivning hon gav.
Herr talman! Sven Lindberg måste ha missuppfattat mig eller inte riktigt ha uppfattat vad jag sade. Jag har inte påstått att grunden för en aktiv regionalpolitik lades av regeringen Fälldin. Vad jag däremot har sagt är att grunden för en aktivare regionalpolitik har lagts av regeringen Fälldin. Och kom ihåg att bland det första som hände efter regeringsskiftet var att vi här i 13 riksdagen fick sätta oss ned och försöka bättra på en dålig socialdemokratisk proposition om regionalpolitiken. De förbättringarna innebar bl.a. att riksdagen slog fast att regionalpolitiken skulle inriktas även på en inomregional balans. Och det var ändå betydelsefullt att riksdagen satte upp det som en allmän målsättning. Detta var det första tecknet på vad den nya riksdagsmajoriteten och regeringen ville åstadkomma inom regionalpolitiken. Men den stora propositionen om regionalpolitiken kommer ju först till våren, och det är därför jag uttalade mig om att vi lagt grunden för en aktivare regionalpolitik under den här regeringsperioden. Sedan är det inte heller så att jag ville göra gällande att glesbygdsproblemen uppstod under 1960-talet. De fanns ju betydligt tidigare. Det är helt korrekt som Sven Lindberg sade, att den här debatten drevs på 1950-talet. Och om jag inte missminner mig tror jag att man redan i slutet på 1940-talet började försöka få fram underlag för en politik med den här inriktningen. Det var intressant — det vill jag också säga — att höra Sven Lindberg här så klart medge att även aktiva samhällsinsatser har medverkat till att glesbygden utglesats. Vår uppfattning i centern är att man alltför medvetet och hänsynslöst drev den koncentrationspolitiken under socialdemokratisk ledning på 1960-talet. Man hade med en betydligt mjukare och mer decentralistisk politik kunnat skapa helt andra förutsättningar för människors välfärd i gemen och inte behövt låta rationaliseringar inom arbetslivet så ensidigt gå ut över människor i glesbygd. När det sedan gäller den här motionen och min interpellation så tycks det råda en glädjande enighet i debatten om att det behövs ytterligare kartläggningar på det här området. Och jag hoppas att man från regeringshåll och även från riksdagshåll skall kunna medverka till att finna lämpliga former för ett sådant arbete.

Herr talman! Nyanser i ord skall jag väl inte stå här och gräla om. Vad Anna Eliasson har sagt kommer att återfinnas i protokollet. Och jag är övertygad om att det kommer att stå vad jag citerade. Låt oss återgå till anklagelserna för socialdemokratisk centraliseringspolitik under 1960-talet. Anna Eliasson säger att de här aktiva samhällsinsatserna alltför hänsynslöst har drabbat människorna i glesbygden. Låt mig fråga: Vilka av de aktiva samhällsinsatser som gjorts skulle vi inte ha gjort? Gäller det möjligen arbetsmarknadsutbildningen, där vi gav många skogsarbetare och småbrukare möjlighet att utbilda sig till andra yrken? Det var många gånger yrkesskadade människor som hade svårt att få sin bärgning i det yrke där de var sysselsatta och som ingenting hellre önskade än att få arbetsmarknadsutbildning och komma bort ifrån det slit och släp de levde i. Eller var det möjligen andra utbildningsinsatser som gjorde att ungdomarna i glesbygden helt plötsligt fick möjlighet att välja yrke? Förut var de hänvisade till att bli småbrukare, skogsbrukare eller flottningsarbetare — något annat val stod inte till deras förfogande, om de inte hade rika föräldrar. Nu öppnades helt plötsligt möjligheten för dessa ungdomar att utbilda sig till andra yrken. Nr 44 Effekten blev att de lämnade sin forna hembygd. Effekten blev att glesbygden tunnades ut. Jag kan försäkra Anna Eliasson om att jag känner otaliga människor som lämnat glesbygden sedan vägarna förbättrats och fått sådan bärighet att de kunde åka därifrån med sina flyttlass. Jag känner otaliga människor som flyttat från glesbygden som inte har varit arbetslösa en dag under sitt liv. Varför flyttade de? Jo, därför att de sökte bättre betingelser här i livet då möjligheterna öppnades för dem, och det skall vi inte missunna dem. Att det sedan uppstod problem när det gällde serviceunderlaget är jag den förste att erkänna. Jag är den förste att erkänna att det är oerhört svårt att finna lösningar på dessa problem. Men jag är övertygad om att vi bäst gagnar saken genom att sluta gräla om vem som har varit bäst och vem som har varit sämst och i stället inrikta oss på att gemensamt försöka finna de bästa lösningarna.
Herr talman! Sven Lindberg frågade mig vilka insatser som lett till de här effekterna. Förvisso tänkte jag inte i första hand på arbetsmarknadsutbildningen, som Sven Lindberg valde att ta upp som det som tydligen var mest pådrivande i den här processen. Jag skall nöja mig med att ta upp två områden. Jag tänker då först och främst på den mycket aktiva flyttningspolitik som man bedrev under 1960-talet. Det var en politik som var klart inriktad på att människor skulle flytta för att få bättre jobb. Ett annat exempel — det har ju talats en del om jordbruket i den här debatten — är den socialdemokratiska jordbrukspolitiken, som på 1960-talet gick ut på en mycket hård rationalisering av jordbruksföretagen. Den skulle innebära en mycket kraftig nedläggning av jordbruken. Hade det blivit på det sättet hade situationen i dag varit betydligt mer bekymmersam än den är, och den är bekymmersam nog som den är. Det var med visst intresse jag hörde Ulla Lindström i en diskussion på TV medge att den socialdemokratiska jordbrukspolitiken bedrevs alltför hänsynslöst. Tecken på senare insatser av det här slaget saknas inte. Så sent som på 1970-talet framlade socialdemokraterna ett regionalpolitiskt förslag som var inriktat på att skapa storstadsalternativ: primära centra och regionala centra, och till dem skulle insatserna i första hand koncentreras. Nu försöker vi vända på den här utvecklingen, och kan vi få en bredare anslutning till det — Sven Lindberg efterlyser ju enighet — är jag mer än tacksam för det. Självfallet har många ungdomar i den här situationen lämnat glesbygden. Självfallet har de behov av att skapa sig en trygg framtid. Men vad det nu gäller är att öppna möjligheter i glesbygden för människor som är bundna till sin bygd och vill bo kvar. Det är ett angeläget mål, inte bara från mänsklig synpunkt utan från hela samhällets synpunkt. Hur kommer stora delar av vårt land att se ut om glesbygdsområdena helt töms på aktiv befolkning? Vi ser här också tecken på allt bekymmersammare sociala problem, eftersom 75 befolkningssammansättningen i glesbygdsområden är så fruktansvärt skev. Också med hänsyn till de äldre och handikappade, som har svårt att få ett arbete både på den öppna marknaden och i mera skyddad verksamhet, är det angeläget att man kan se till att unga människor och unga familjer får en möjlighet att bo kvar i glesbygd.

Herr talman! Vad Anna Eliasson säger är ord som helt saknar grund i verkligheten. Eller också har hon en livsåskådning som är helt skrämmande. Hon säger att man inte skulle ha låtit rationaliseringspolitiken gå så hänsynslöst fram, framför allt i glesbygden. Vilka arbeten var det som stod de här människorna till buds? I huvudsak skogsoch jordbruk. Låt mig då fråga: Ärdet det tunga slitet med svansen, yxan och barkspaden som Anna Eliasson skulle ha velat ha kvar? Är det småbrukarhustrun som fick gå upp tidigt på morgonen och mocka ladugården och handmjölka som skulle ha varit kvar? Var det detta att de fick traktorer i sina jordbruk, att de fick mjölkningsmaskiner osv. som var fel? Vem har tvingats lämna jordbrukssysselsättningen? Och framför allt: Låt oss diskutera jordbruket i glesbygd! Vi vet att människorna som på 1950-talet ställde betydligt lägre krav på ekonomisk utkomst än man gör i dag redan då hade det fattigt och besvärligt. Det fanns över huvud taget inte realistiska möjligheter för dem att leva kvar på sina småbruk och få en utkomst som kunde ge dem en dräglig försörjning. Det fanns en enda möjlighet när det gällde jordbrukarna i stora delar av Norrland: att försöka rationalisera och utveckla sitt jordbruk. Det var förutsättningen för att de skulle bli kvar. Hade man inte rationaliserat — och det här var vi tämligen överens om i riksdagen — så hade dessa människor över huvud taget inte funnits kvar i jordbruket. Det är sanningen. Flyttlassen som gått från Norrland har många gånger berott på att människor varit tvungna att flytta därför att det inte funnits något arbete. Men kom ihåg att minst lika många flyttlass, sannolikt fler, har gått därifrån på grund av att människorna har sökt andra och bättre jobb. Det är som sagt sanningen bakom, och det kan endast motverkas genom att vi får till stånd en aktivare regionaloch lokaliseringspolitik, en annan näringspolitik över huvud taget, och därom är vi överens. Vi är mycket överens om målet, men låt historieskrivningen bli sann!

Herr talman! När man lyssnar till Anna Eliasson får man den uppfattningen att hon helt tappat förankringen i verkligheten. Varför tala om 1960 talets flyttningar? Varför inte tala om tredje kvartalet 1978 och andra kvartalet 1978? Jag försökte i mitt inlägg tala om att fr.o.m. 1977 har vi åter fått en flyttning från vårt län till Stockholmsområdet. Anna Eliasson säger att det första som den borgerliga regeringen och Nr 44 riksdagsmajoriteten gjorde var att bättra på den proposition om regionalpo Torsdagen den litiken som hade lagts fram. Ja, ni ökade planeringstalen t.ex. i vårt län med 30 november 1978 30 000. Varför levde ni då inte upp till detta när ni satt i regeringen? Varför gjorde ni inte någonting? Från 1977 började ju människorna att flytta till Stockholmsområdet. Varför gjorde de det? Det var för att det inte fanns jobb. De sökte jobben här. Och förutom de flyttningar vi haft har vi också pendling till Stockholmsområdet. Man tidigarelägger skolbyggen och annat i Stockholmsområdet för att norrbottningarna skall pendla hit. Det är dagens verklighet. I den första budget som regeringen Fälldin lade fram plussade man på flyttningsbidragen. Det är den verklighet som vi lever i. Under 1970 och 1975 ökade vi sysselsättningen i Norrbotten tack vare målmedvetna insatser från den socialdemokratiska regeringen. Det var sannerligen inte lätt, men vi ökade sysselsättningen med 11 000. 7 000 av dessa var kvinnor. Många av de här jobben kom till i glesbygd tack vare de insatser man gjorde. Medan den borgerliga regeringen har verkat med sin decentralistiska politik har vi fått 11 000 fler utanför arbetsmarknaden än vad vi hade när den borgerliga trepartiregeringen trädde till. Det är kalla siffror det. Man flyttar inte bara från Luleåregionen. Jag har tidigare nämnt en glesbygdskommun som Kiruna, och under föregående kvartal flyttade 236 personer från Gällivare, till stor del till Stockholmsområdet. Varför har ni inte vidtagit åtgärder för att sluta med den koncentrationspolitik som ni har pratat så mycket om? Man måste mena någonting med sina ord — eller lägger ni en annan innebörd i orden? Hos oss säger man att våra gubbar är decentraliserade till Tensta och Rinkeby. Det är en ganska vanlig fras, som vi möter när vi är ute. Insatser behövs, men jag tycker inte att man skall jamsa och tjata om 1960-talet, när det finns problem som behöver lösas i dag och i morgon. Anna Eliasson kan inte komma ifrån att situationen har blivit betydligt sämre. När den borgerliga trepartiregeringen trädde till, vände den tidigare positiva trenden. Jag är medveten om att det är svårt att lösa sysselsättningsproblemen i glesbygd och i skogslän. Därför behövs styrmedel och kapitalresurser. Det behövs annat än ord. Jag var ledamot av glesbygdsutredningen 1969-1972. Sedan har jag suttit med i olika glesbygdsdelegationer och tillsammans med andra försökt att finna lösningar på problemen. Men man kommer inte långt med att prata om att vi skall stoppa koncentrationen, när man inte har några reella åtgärder att föreslå. Jag tycker att Anna Eliasson pratar så mycket om koncentration och decentralisering. Tala nu om i klara ordalag vad det betyder, t.ex. konkret för Norrbotten. När skall vi enligt era åsikter stoppa utflyttningen från länet? Stålverk 80 var en politiskt medveten satsning, där man ville komma åt den sedan länge rådande obalansen i länet. Alla partier stödde oss. Jag skulle kunna citera vad folkpartiets representant sade i samband med att beslutet fattades. Politiska beslut — eller bristande politiska beslut kanske jag skulle säga — har medfört att vi fått den utveckling som vii dag har. SSABi Luleå har 1 000 jobb försvunnit. Det hade talats om 2 300 nya jobb. Genom 71 den nya strukturplanen kommer ytterligare 500 jobb att försvinna. LKAB har minskat med tusentals personer, och flera kommer att sluta. Likaså är det med ASSI. Vattenfall förlorar 1000 jobb och småindustrin likaså 1000 arbetstillfällen. Allt detta tillsammans med rationaliseringen inom skogsbruket har medfört nuvarande förhållanden. Vi hann aldrig i kapp det övriga landet. Men hade trenden mellan 1970 och 1975 fått fortsätta, hade läget varit bättre.
Herr talman! Frida Berglund frågade varför jag talade om 1960-talet. Jo, det ärjust effekterna av 1960-talets politik som vi nu kan avläsa. Det är möjligt att socialdemokraterna mindre ihärdigt hade hållit fast vid sin koncentrationspolitik, om de omedelbart hade kunnat avläsa effekterna. Nu är förhållandena så här, och därför måste vi inrikta insatserna på att klara det som klaras kan när det gäller glesbygderna. Frida Berglund frågade också varför vi inte har gjort någonting och anklagade regeringen Fälldin för att ha åstadkommit en dramatisk förändring i fråga om befolkningssituationen i Norrbotten. Flyttningsströmmarna skulle ha ökat kraftigt. Det är helt klart att situationen i Norrbotten har förvärrats, men det har ju också ett uppenbart samband med lågkonjunktur och kriser i näringslivet, framför allt beroende på den mycket stora roll som gruvnäringen har spelat för sysselsättningen i bl.a. Kiruna och Luleå. När det uppstår kriser i en sådan bransch och på sådana orter så är det klart att det omedelbart kan avläsas i flyttningsströmmar. Tensta och Rinkeby har förvisso många norrbottningar, men vi önskar väl inte att stockholmsregionen i framtiden skall ta hand om all den unga duktiga arbetskraft som finns i landet. När jag lyssnade på Frida Berglund önskade jag att hon tog kontakt med socialdemokraterna i stockholmsregionen. Där vill man nu i regional skala upprepa 1960-talets misstag och att vi här i Stockholm skall planera för en fortsatt flyttningsström från skogslänen. Från centerns sida menar vi i stället att det måste skapas drägliga miljöoch sysselsättningsförhållanden i Stockholm likaväl som på andra orter, och därför skall vi inte föra någon flyttningspolitik. Vi kommer från centerns sida — det kan jag försäkra — att med all kraft inrikta oss på att lägga fram förslag under våren och även under allmänna motionstiden som innebär uppföljningar av alla de förslag som har framlagts under senare tid. Vi har ju inte möjlighet att i en interpellationsdebatt ta ställning till utredningsförslagen i fråga om pengar och konkreta insatser, men jag kan försäkra att vi kommer att göra vad vi kan på den punkten. Jag tror att vi också kan konstatera att det behöver fyllas på med ytterligare medel både här och där.

En positiv utveckling hade kommit i gång efter mycket målmedvetna insatser, där många hade medverkat för att få fram olika förslag och projekt. Besvikelsen blev oerhörd när allting bröts ner av dem som skulle decentralisera. Jag läste härom dagen i en insändare av en kvinna i glesbygden: Nu vet vi vad decentraliseringspolitik innebär. Det betyder ökad arbetslöshet, längre pendlingsavstånd. Det betyder att vår arbetsmarknad flyttar till Stockholmsområdet. Detta är den verklighet som norrbottningarna lever i. Därför tycker jag att det är viktigt att vi diskuterar vad vi kan göra 1978 och inte drömmer om den tid när centern var i opposition och kunde sprida sina löften utan verklighetsförankring. Hade ni haft en plan för hur ni skulle sysselsätta de 30 000 människor som ni ansåg att Norrbotten skulle öka med till 1980, så hade ni kunnat förverkliga någonting av den under den tid som ni satt i kanslihuset. Ni hade den politiska makten i landet och kunde ha genomfört vad ni hade föresatt er. Därför tycker jag att det är bra om Anna Eliasson också börjar tala om 1978.
Herr talman! Jag är tacksam för de erkännsamma ord som Frida Berglund uttalade. Många människor ser med stort intresse på centerns politik och knyter förhoppningar till den, men det är bra när man även i kammaren kan få det bekräftat. Vad kan man då göra, frågar Frida Berglund, för att komma till rätta med glesbygdsproblemen och stoppa utflyttningarna från Norrbotten? Det är helt klart att redan under den korta tid som trepartiregeringen arbetade gjorde man betydande insatser inte minst för att möta de stora svackor som Norrbottens sysselsättning drabbats av — jag tänker då på gruvnäringen. Men det vidtogs också andra åtgärder. Tag t.ex. det regeringsförslag om jordbrukspolitiken som lades fram och som fick kammarens stöd, eller tag småföretagspropositionen och en rad andra åtgärder. Tecken saknas således inte på att man försökte lägga om kursen. Jag tror det är viktigt att man nu och för framtiden också ser till att man kan bredda sysselsättningsunderlaget i glesbygd. Det är visserligen mycket viktigt att man tryggar sysselsättningsmöjligheterna inom jordbruk och skogsbruk och låter familjeföretag och deltidsföretag leva vidare. Men man måste också skapa andra typer av sysselsättning. Man måste föra ut den offentliga verksamheten i ett betydligt mer decentraliserat nät än vad vi i dag kan se ute i länen. Man bör också sprida service och annat. Det är genom att skapa en närhet till arbetsmarknader av också detta slag som man kan ta ett avgörande steg för att klara de glesbygdsområden som i dag sviktar. Det har ju varit ett ytterst allvarligt drag i utvecklingen i Norrlands inland att man tappat så många av de tätorter som ändå funnits som stödjepunkter. Det är genom detta samspel av åtgärder man kan nå resultat. Där har sannerligen centern varit aktiv, inte minst inom Norrbottens län, men också här i riksdagen, för att få till stånd åtgärder av detta slag.
Herr talman! Anna Eliasson säger att jag ger centern ett erkännande genom att tala om att människor hade förhoppningar. Det är riktigt så långt. Men svikna förväntningar, vad för de med sig? Det finns en misstro mot politikerna. Hur mycket av den beror på de svikna förväntningarna, på de givna löften som inte förverkligades? Sedan tar Anna Eliasson upp jordbrukspolitiken. Det är riktigt att jordbrukspolitiken är en viktig del, inte minst i glesbygdsområdena. Jordbrukets rationalisering har gått snabbt. Jag vill säga att vi i vårt län från socialdemokratiskt håll har ansett att rationaliseringen inom jordbruket inte borde ha gått så snabbt som den gjorde. Men vilka var det som drev på rationaliseringen? Det var bl.a. dåvarande bondeförbundare, nuvarande centerpartister, som gick omkring och sade att jordbruk inte lönar sig. Det blev ju som en psykos att man lade ned sitt jordbruk även om man inte hade något annat att ta till. Det regionalpolitiska jordbruksstödet infördes på förslag av Ingemund Bengtsson, vår dåvarande jordbruksminister. Vi hade här i riksdagen förslag från de borgerliga partierna om två öre mera per liter för mjölken. Det skulle ha inneburit att de som hade mycket mjölk fått en viss ökning i sin inkomst, men de som var bara småjordbrukare — vilket var fallet hos oss — skulle ha fått väldigt litet av detta. Jag kommer ihåg att jag räknade ut att någon skulle ha fått 300 kr. om året. Därför införde man det s.k. B-stödet, som sedan har byggts ut. Som Anna Eliasson med sitt goda minne kommer ihåg väckte vi socialdemokrater redan i januari 1977 en motion om just regionalpolitiskt stöd till jordbruket. Alla goda krafters medverkan behövs om vi skall kunna lösa sysselsättningsfrågorna. Det är också nödvändigt att man tar upp och värderar de olika förslag som kommer fram. Men jag tror inte att man löser några problem genom att prata om decentralisering, om man inte har några konkreta förslag om hur koncentrationen skall kunna stoppas.

Herr talman! Karin Andersson nämnde mig i sitt inlägg. Det är sant som Karin Andersson säger att jämställdhetskommittén var med och finansierade den studie kallad Kvinnor i glesbygd som några studerande vid högskolan i Östersund jobbade fram. Det var jag speciellt glad över, eftersom en av anledningarna till att de studerande valde just det här problemet var vår Nr 44 motion till riksmötet 1976/77, som jag nämnde i mitt första inlägg. Sedan säger också Karin Andersson att vår motion till riksmötet 1977/78 blev så välvilligt behandlad. Men då kan jag inte förstå att den inte bifölls eller ens förklarades besvarad — motionen avslogs. Om det för resten är meningen, som Karin Andersson säger, att man så grundligt skall diskutera kvinnornas situation i glesbygd, hade Anna Eliasson i dag inte behövt ställa denna fråga till arbetsmarknadsministern. Om arbetsmarknadsministern är villig att ta initiativ till ytterligare analyser motsvarande Föllingeprojektet i olika delar av landet i syfte att erhålla bättre underlag för sysselsättningspolitiska insatser, skulle det hela vara färdigt i och med att denna utredning jobbar. Anna Eliasson sade någonting om att hon hade blivit pådyvlad att hon hade stött en socialdemokratisk motion. Jag vet inte om jag missuppfattade henne. För min del sade jag emellertid att det förhöll sig tvärtom, nämligen att hon inte hade stött den socialdemokratiska motion som jag talade om. Om hon hade stött vår motion för drygt två år sedan, skulle några av de frågor som hon tagit upp i sin interpellation till arbetsmarknadsministern redan ha varit prövade. I slutet av mitt anförande uttryckte jag glädje över att Anna Eliasson nu tycks intressera sig mera för dessa frågor och att jag hoppades att hon i fortsättningen tillsammans med andra centerpartister skulle stödja oss när vi tar upp de här frågorna i riksdagen.
Herr talman! Jag tycker faktiskt, Marianne Stålberg, att det är en positiv behandling av en motion när utskottet skriver att man delar motionärens uppfattning i den frågan motionen gäller och att det är viktigt att någonting görs men att detta redan är på gång. Det har tydligen Marianne Stålbergs partikamrater i utskottet också tyckt, eftersom de inte funnit anledning att reservera sig utan bara i ett särskilt yttrande framfört några spydigheter om jämställdhetskommittén som jag nu inte bryr mig om att ta upp. Jag hoppas faktiskt — det är min ärliga mening — att den utredning som nu arbetar skall kunna belysa de problem som Marianne Stålberg tar upp. Det som Anna Eliasson tar upp i sin interpellation är en annan vinkling av det här problemet. Hennes interpellation gäller sysselsättningen totalt i glesbygderna. Vår utredning belyser enbart kvinnornas situation i det här avseendet.
"Herr talman! Jag måste först säga att jag gläder mig åt centerns nyvaknade regionalpolitiska ambitioner. Att centern nu känner behov av att återgå till sina gamla profilfrågor är fullt förklarligt efter den energidebatt som har varit. Men här kastar man verkligen sten när man själv sitter i ett skört glashus. Anna Eliasson! Det var faktiskt under Nils Åslings tid som industriminister och ansvarig för regionalpolitiken som flyttlassen började gå igen från 81 skogslänen. Vi kan inte komma ifrån att under de två senaste åren försvann vart tionde industrijobb i skogslänen. Och under perioden 1 januari 1977-30 juni 1978 svarade Stockholms län för 37 96 av landets befolkningsökning, dvs. mer än dubbelt så mycket som länets andel av landets befolkning. Och Stockholms län växer i dag betydligt snabbare än landet i övrigt.
Herr talman! Jag har redan vid flera tillfällen sagt att självfallet har 1960 talets koncentrationspolitik effekter i dagens läge. Det är orimligt att påstå att dessa effekter skulle kunna åtgärdas så snabbt att flyttlassen helt stoppades under den korta tid som trepartiregeringen verkade och Nils Åsling hade ansvaret för regionalpolitiken. Vi fortsätter självfallet i vår nya politiska ställning att arbeta vidare med dessa frågor från centerhåll. Vi har också fördelen att vara konsekventa. Våra partikamrater på Norrbottensbänken säger detsamma som våra partikamrater på Stockholmsbänken. Det gör det lättare för oss att förklara centerns politik och att sätta vår prägel på de ställningstaganden vi gör här i riksdagen. När det sedan gäller jordbrukspolitiken, som har varit uppe flera gånger, har utvecklingen på det området haft ett klart samband med den jordbrukspolitik som tidigare drevs från ansvarigt håll. Det har inte bara handlat om en rationalisering i arbetsprocesser, utan framför allt varit en politik som medvetet inriktats på att man skall rationalisera jordbruksenheter. Det har också kunnat utläsas av de flyttlass som har gått från skogslänen.

Herr talman! Tore Claeson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att skydda naturområdet Erstavik i Stockholms län och andra för det rörliga friluftslivet betydelsefulla områden från naturförstörande ingrepp. En viktig del av arbetet i den fysiska riksplaneringen är att ge erforderligt skydd åt de områden som avses bli utnyttjade för det rörliga friluftslivet. Inte minst i storstadsområdena är det en angelägen uppgift att vid den översiktliga planeringen reservera mark för det rörliga friluftslivets behov. Jag delar den uppfattning som kom till uttryck i dåvarande regeringsbeslut för Stockholms län i februari 1975 med anledning av arbetet under programskedet i den fysiska riksplaneringen, nämligen att behovet av rekreationsområden för befolkningen i Storstockholmsområdet är betydande. Inom de naturområden som är av intresse för friluftslivet och där det finns andra motstående önskemål om markanvändningen bör en kommunal planering ske som beaktar de överväganden som görs inom ramen för regionplaneringen. De områden som avses bli utnyttjade för friluftsliv m.m. bör ges ett långsiktigt skydd antingen genom tillämpning av naturvårdslagens bestämmelser eller i form av en fastställd generalplan kompletterad med erforderliga förordnanden enligt naturvårdslagen. Eftersom Tore Claeson väcker frågan om expropriation av Erstavik, som f. ö. har klassificerats som ett riksintresse för det rörliga friluftslivet och till en del även för kulturminnesvården, vill jag göra några klarlägganden. Några juridiska hinder för expropriation föreligger inte. I expropriationslagen finns regler om rätt till expropriation för naturvårdsoch fritidsända 89 mål. Enligt förarbetena till expropriationslagen bör emellertid mark för det rörliga friluftslivet tas i anspråk genom expropriation först sedan andra möjligheter att säkerställa marken för det rörliga friluftslivets behov har prövats och befunnits vara mindre lämpliga. Enligt vad jag erfarit under hand kommer länsstyrelsen i Stockholms län att pröva grustäktsärendena i början av år 1979. Samhällets ställning gentemot markägare som söker täkttillstånd har stärkts genom de ändringar som gjordes i naturvårdslagen år 1973. Rätten till ersättning åt markägaren för vägrat täkttillstånd slopades i princip. Det problem som Tore Claeson tar som utgångspunkt för sin interpellation uppstår således endast i sådana fall då ett täkttillstånd skall bedömas enligt den lagstiftning som gällde före den 1 juli 1973. Flera remissinstanser har i samband med planeringsskedet i den fysiska riksplaneringen pekat på behovet och betydelsen av hänsynsregler i olika speciallagar för att tillgodose naturvårdens, friluftslivets och kulturminnesvårdens intressen. Dessa frågor övervägs inom regeringskansliet. Utgångspunkten för övervägandena är att ett ökat allmänt hänsynstagande till naturvårdens, kulturminnesvårdens och friluftslivets intressen bör komma till stånd inom olika näringar.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret på interpellationen. Jag noterar att bostadsministern ser det som angeläget — och det har jag inte betvivlat —- att man reserverar mark för det rörliga friluftslivets behov. Vidare noterar jag att det område som det här närmast gäller och som har föranlett min interpellation har klassificerats som ett område som har riksintresse för det rörliga friluftslivet och till en del även för kulturminnesvården. Som framgår av interpellationssvaret kommer ärendet att prövas av länsstyrelsen någon gång i början av nästa år. Som också har uppmärksammats i svaret på interpellationen föreligger här ett problem, och det sammanhänger med de ändringar som gjordes i naturvårdslagen år 1973, varvid rätten till ersättning åt markägare för vägrat täkttillstånd i princip slopades. Jag skall återkomma till detta. Slutligen noterar jag med tillfredsställelse vad som sägs i svaret när det gäller att tillgodose naturvårdens, friluftslivets och kulturminnesvårdens intressen. Frågor som sammanhänger med dessa intressen övervägs inom regeringskansliet och är följaktligen föremål för en viss översyn. Jag avvaktar med intresse de initiativ och förslag som kan komma att framläggas i det avseendet. Bakgrunden till min interpellation är, som också framgår av interpellationstexten, Nacka kommuns problem när det gäller att slippa en oönskad grustäkt och bevara ett av Stockholmsregionens största friluftsområden. Det gäller det s.k. Erstaviksområdet, ett privatägt, mycket stort område som gränsar till Stockholms kommuns marker inom Nackareservatet. På Stockholms kommuns marker ligger den välkända Hellasgården, och området är ett av de mest utnyttjade närrekreationsområdena i Stockholms län. Ägaren till Erstavik ansökte år 1972 — alltså ett år före ändringarna i naturvårdslagen avseende ansökningar om s.k. täkttillstånd — om rätt att Öppna grustäkt mitt i hjärtat av Erstaviksområdet. Nacka kommun motsatte sig då enigt planerna. Naturvårdsverket meddelade emellertid att man ämnade ge sitt tillstånd. Man menade att ett avslag skulle bli alltför kostsamt för staten. Även länsstyrelsen lät förstå att den kunde förväntas lämna medgivande till den begärda grustäkten. Mot den bakgrunden och med ambitionen att säka undvika täkten inledde Nacka kommun överläggningar med markägaren, och i september 1976 godkände kommunfullmäktiges majoritet, mot vpk:s röster, en överenskommelse. Enligt denna överenskommelse garanterades ägaren viss begränsad grustäkt. Nacka kommun skulle, utöver den ersättning från staten med 1 milj.kr. som förutsattes, ersätta markägaren för att han avstod från rätten till ersättning för vägrade täkttillstånd. I överenskommelsen sades vidare att denna träffats på naturvårdsverkets initiativ. Ett överklagande av Nacka kommuns beslut om avtalet ledde inte till någon ändring, utan avtalet vann laga kraft i oktober 1977. En vpk-motion om möjligheten till expropriation av Erstavik behandlades sedermera av fullmäktige. Motionen stöddes av socialdemokraterna men avslogs av den borgerliga majoriteten. Markägarna har nu gjort gällande att avtalet från 1976 inte längre är giltigt, och ärendet som sådant ligger nu, som också framgår av interpellationssvaret, hos länsstyrelsen. I dagens läge kräver markägarna ännu större eftergifter från kommunens sida, 3 milj.kr. har nämnts i sammanhanget, eller att man skall få ta upp grustäkter i full skala. Av länsstyrelsens behandling av ärendet har hittills kunnat utläsas att man inte är främmande för att både ge tillstånd till en väldig grustäkt i Erstavik och samtidigt göra resten av området till naturvårdsområde. De här förhållandena kan beskrivas på olika sätt. Märta Persson har i Dagens Nyheter beskrivit förhållandena på ett litet ovanligt sätt, och jag skulle, herr talman, vilja ta någon minut i anspråk för att läsa upp Sagan om prinsessan och smaragdgruvorna, som har varit publicerad i Dagens Nyheter. Det är en berättelse om vad hon kallar Hårdnacka med ägaren av Erstavik, af Petersens, i huvudrollen. ”Det var en gång en rik prinsessa som bodde i ett vackert slott nära den lilla byn Hårdnacka i landet Jättebra. Sedan urminnes tider hade prinsessans släkt där ägt och vårdat vida trollskogar. I prinsessans skogar fick älvorna med hjärtans lust hålla fester till Näckens musik. Alla djuren strövade fritt omkring och hittade där de saftigaste beten. I Hårdnackas trollskogar fanns stora skatter gömda. Där fanns de mest gnistrande smaragder som enligt tidens sed brukade pryda gator och infattas i väggarna i Jättebrabornas palats. För i Jättebra hade alla det jättebra. Prinsessans smaragdgruvor skulle göra henne så rik att hennes småprinsar slapp gå med tiggarstaven, när en gång hennes tid var ute. Landet hade de senaste åren genomgått stora omvälvningar och nya lagar hade stiftats av Kejsaren, som inte längre hade kvar samma släktkänsla som förr. Nu hade Kejsaren beslutat att Prinsessan inte längre själv fick bestämma över sina vidsträckta ägor. Kejsaren hade också bestämt att inga smaragdgruvor skulle få sarga trollskogen eller förstöra så natursköna trakter. Det tyckte folket var jättebra. Kejsaren tillsatte ett särskilt verk, Skönhetsverket, som skulle säga nej! nej! och åter nej! till alla som ville förstöra naturen. Det var jättebra. Men Kejsaren vågade inte behandla släkten hur illa som helst. Till tröst skulle Prinsessan få några säckar guld, ja nästan lika mycket guld som smaragdgruvorna skulle skänkt henne. Det tyckte Prinsessan var jättebra, och så åkte hon till Skönhetsverket i sin största landå för att hämta sina guldsäckar. Men när Prinsessan hade bundit sina hästar vid Skönhetsverkets port, blev hon mäkta förvånad. Ut på trappan kom ett sändebud och ropade: — Dyra Prinsessa, visst säger vi nej! nej! och åter nej! i våra hjärtan. Trollskogarna får inte skövlas! Men våra munnar säger ja, ja, för Kejsaren har inte gett oss något guld att betala dig med! I Hårdnackas provinshuvudstad hade Kejsaren också utnämnt några småbröder att vaka över att alla skötte sig. Kejsaren hade lovat att småbröderna skulle få fatta alldeles egna beslut, om de bara kom ihåg två saker: de fick inte trotsa Skönhetsverket, och de måste alltid följa Kejsarens lagar, så skulle allt gå dem väl i händer. Prinsessan gick till småbröderna för att be om råd, och de lovade att fundera på saken och inkallade rikets visa män för att lösa detta jättesvåra problem. I Hårdnacka skramlade nu folket med vapen. De röt och mullrade för de ville inte ha sin trollskog förstörd. Mest mullrade Munviljorna, en folkgrupp som kallades så för att de pratade mycket och gjorde vad folket ville. Alla mäktiga Munviljor var män. - Här måste till list, tänkte de, för att förhindra smaragdgruvor i trollskogen. De lockade Prinsessan till sig, smickrade henne och lovade henne genast en påse guld och årligt understöd, om hon städade efter älvornas fester och kanske också en liten, liten smaragdgruva till husbehov, bara hon lovade att inte förstöra naturen. Prinsessan blev så smickrad över erbjudandet att hon genast gick med på avtalet. Men i Hårdnacka fanns ViPåKanter — förrädare som alltid ville förstöra allting och som bara gnällde över allt som var jättebra. ViPåKanterna skvallrade om Munviljornas avtal med Prinsessan för Efterrätten, Kejsarens och småbrödernas pedantiske gamle onkel. Och det tog så lång tid för Efterrätten att tänka igenom, om Munviljorna hade rätt att på egen hand göra avtal med Prinsessan, att Prinsessan somnade. Hon drömde de rysligaste mardrömmar om småprinsarnas framtid. Och när hon vaknade sa hon: — Jag har ångrat mig! Jag vill inte ha Hårdnackas guld och jag tänker inte städa efter älvorna! För hon visste ju att hon hade Kejsarens lagar på sin sida och kunde göra vad som föll henne in. Men Munviljorna i Hårdnacka stod fast. Prinsessan måste visst ta emot guldpåsen! Och hon måste visst städa! Och ta emot deras rundhänta årliga underhåll. Då skrattade Prinsessan och alla Munviljorna stod som försmådda friare och kved. Nu återstod bara Kejsaren att vända sig till. Men först måste småbröderna ha fattat sitt alldeles egna beslut. I sju år har de funderat. Och har de inte funderat färdigt så funderar de än.” Herr talman! Detta är också ett sätt att illustrera vad som har hänt, och jag väljer det mot bakgrunden av de många och långa diskussioner och de många turer som har förevarit i detta ärende. Det har fått något av ett löjets skimmer över sig i Nacka kommun, men det är naturligtvis en mycket allvarlig fråga som det handlar om. Det aktuella området har av nästan alla som har haft anledning att yttra sig om det bedömts som ett rekreationsoch strövområde av allra största, ja, av omistlig betydelse. Det hotas alltså av att delvis förstöras, och det var bakgrunden till min interpellation. Den naturliga undringen från mitt håll har varit och är därför: Vad kan och vill staten — regeringen — göra i detta och liknande fall? I det typfall som jag nu har aktualiserat vore det rimligt om en kommun skulle stå för kostnaderna för ett område som används av hela Stockholmsregionens rörliga friluftsliv och som har ett beräknat besöksantal av över 2 miljoner människor per år. Självfallet anser jag det heller inte rimligt att markägare på sätt som ofta sker skall kunna utöva utpressning mot kommunerna och kunna tilltvinga sig ekonomisk ersättning för att avstå från naturförstörelse. I bostadsministerns interpellationssvar understryks vad jag också i interpellationen framför, att några juridiska hinder för expropriation inte föreligger då det gäller mark för naturvårdsoch fritidsändamål. Frågan är nu, med anknytning till det aktuella Erstaviksfallet, om bostadsministern, för den händelse att man inte på andra vägar lyckas säkerställa marken för det rörliga friluftslivets behov, är beredd att försöka medverka till en expropriation. Vidare — och fortfarande med anknytning till Erstavik — om det visar sig att tidigare avtal mellan parterna alltjämt gäller och görs gällande, är bostadsministern då beredd att medverka till att den ersättning som Nacka kommun kan tvingas till kan komma att betalas av staten via naturvårdsverket eller på annat sätt? Ytterligare en problemställning med anknytning till interpellationsfrågan: Om det visar sig att rätt till ersättning för vägrat täkttillstånd föreligger genom att ansökan gjordes då tidigare bestämmelse i naturvårdslagen gällde, är bostadsministern då beredd att medverka till att hela området räddas åt friluftslivet? Många människor i Storstockholm är intresserade av svar på dessa frågor.
Herr talman! Låt mig bara först med anledning av sagan säga att om ViPåKanterna inte hade satt käppar i hjulet, hade nog alla tyckt att allting var jättebra. Men det är ju så att man i vpk genom sitt agerande i Nacka kommun själv har bidragit till att behandlingen av ärendet har blivit så utdragen och komplicerad. Om kommunala besvär inte hade anförts över den överenskommelse som finns mellan kommunen och markägaren, hade ärendet nu varit i ett helt annat läge. När det gäller expropriationsfrågan finns det som sagt inte några hinder för expropriation. Nu föreligger inte någon framställning från vare sig Nacka kommun eller länsstyrelsen eller andra myndigheter som har att ta till vara naturvårdens och friluftslivets intressen. Jag har också under hand erfarit att länsstyrelsen i Stockholm försöker hitta lämpliga former för att skydda Erstaviksområdet. I det läget tycker jag inte att det är lämpligt att regeringen nu tar några initiativ, utan man får fortsätta arbetet på regional och lokal nivå. Jag vill i det sammanhanget också påpeka att expropriation medför skyldighet för samhället att ersätta markägaren för den inlösta egendomen. Vare sig staten avslår en ansökan om täkttillstånd, som ju skall behandlas enligt den gamla lagstiftningen, eller genomför en expropriation så uppstår alltså ersättningsskyldighet gentemot markägaren.

Avtalet innebar för Nacka kommuns vidkommande sådana förpliktelser av ekonomisk och annan natur att vpk för sin del ansåg det helt oriktigt att kommunens invånare och skattebetalare skulle vara med och betala den här affären. Jag har självfallet ingenting emot att man fortsätter arbetet på lokal och regional nivå. Jag trodde att det också framgick av mitt inlägg här förut.

Det är det som är det centrala i den här frågan.
Herr talman! Den ersättning som Nacka kommun betalar till markägaren för att han avstår från att bedriva viss verksamhet inom området har ju staten ställt upp med. Det är alltså staten som betalar den här miljonen via Nacka kommun. Därigenom har alltså möjligheterna underlättats för staten att säkerställa friluftslivets intressen i Erstaviksområdet. Nu har den överenskommelsen emellertid inte fullföljts på grund av att kommunalbesvär anförts av en medlem av vänsterpartiet kommunisterna, som därmed har satt käppar i hjulet för fullföljandet. Man försöker därför hitta andra vägar, och arbetet med det pågår i länsstyrelsen i Stockholms län. Jag finner därför inte något skäl för regeringen att nu ta ett initiativ i frågan. Däremot kan det finnas anledning att se litet vidare på denna sak. I samband med planeringsarbetet i den fysiska riksplanen har synpunkter och önskemål inkommit från kommuner och länsstyrelser. Det kan finnas anledning att i olika lagstiftningsarbeten se om man kan ha speciella regler för att därigenom på ett bättre sätt än nu kunna säkerställa friluftslivets intressen.
Herr talman! Bostadsministern säger att staten har ställt upp. Det är riktigt att staten har ställt upp med 1 milj.kr. Det var så mycket som naturvårdsverket ansåg att man skulle kunna ha råd med. Men sakförhållandet är att ägaren nu enligt uppgift har begärt 3 milj.kr. Frågan är då: Om en uppgörelse inte nu skulle kunna nås, tror bostadsministern då att det finns någon möjlighet att sträcka sig längre än till den miljon som staten tidigare har utfäst sig att betala? Nu förstår jag att det kan vara svårt för bostadsministern att svara på den frågan, men det handlar inte om någon liten sak som berör bara några enstaka människor — även om det naturligtvis i och för sig kunde vara lika angeläget för det.

Jag vet att detta delvis är ett annat problem: det är ett problem som naturligtvis skall tacklas genom att samhället skall överta all den mark som behövs, inte bara för samhällsoch bostadsbyggande utan också för att säkra det rörliga friluftslivets intressen av rekreationsområden av olika slag. Jag vill emellertid i det här inlägget också säga att jag finner det sätt anmärkningsvärt på vilket naturvårdsverket tidigare har agerat i frågan. Det är naturvårdsverket som direkt har uppmanat Nacka kommun till en sådan överenskommelse som den som träffades i avtalet från 1976, där Nacka kommun såg sig tvingad till förpliktelser som måste anses ligga utanför ramen för vad som är rimligt i sådana sammanhang.
Herr talman! Som jag redogör för i mitt svar behandlas ersättningsfrågan i den del av det här ärendet som gäller täkterna enligt den gamla lagstiftning som fanns före den 1 juli 1973. Det träffades senare en överenskommelse där man ställde upp med 1 milj.kr. för att minska olägenheterna av intrång i området. Jag har också i svaret pekat på att vi numera har en annan lagstiftning, som innebär att rätten till ersättning åt markägare i princip har slopats. Det här ärendet skall dock behandlas enligt den gamla lagstiftningen, och hade inte vpk — jag återkommer till det — agerat på detta sätt ute i Nacka, hade man kunnat välja det billigare alternativet.